Herr talman! Vi har här ett betänkande framför oss som jag till stor del tycker är bra. Det är ett betänkande som innebär att vi går vidare med Kretsloppsdelegationens arbete och arbetet med återvinning och producentansvar till att omfatta även uttjänta elektriska och elektroniska produkter. Det tycker jag är bra. Men det finns ändå några saker att anmärka på. Den som har läst betänkandet har sett att Vänsterpartiet har bifogat reservationer. Jag tänker yrka bifall till två av dem. Det är reservation nr 1 och reservation nr 13. Anledning till att jag just yrkar bifall till dem är att de på ett ganska tydligt sätt visar att det ändå finns någon sort ideologisk skillnad i den här debatten. Peter Weibull Bernström talade om att den moderata ideologin skulle karakteriseras av sparsamhet, återanvändning och ansvar. Jag vet inte om det är riktigt så enkelt, Peter Weibull Bernström. Även om det nu var den borgerliga regeringen som drog i gång kretsloppssamarbetet och arbetet kring det tycker jag att den moderata ideologin till stor del bygger på den ekonomiska vinsten. Den står alldeles för ofta i direkt motsatsställning till miljöhänsyn. Vi har talat om det vid flera tillfällen, och vi kommer säkert att återkomma till det. I reservation 1 från Vänsterpartiet pekar vi på den mängd avfall som produceras och avfallets farlighet. Vi menar att den bör minska. Utskottet säger att det håller med, men det är ändå inte riktigt berett att avge ett särskilt yttrande och göra en ordentlig markering i den här frågan. Det tycker jag är tråkigt. Det är kanske det som är det mest intressanta i den här diskussionen. Vi vill inte ha ett samhälle där vi producerar cd-spelare, som var ett tidigare exempel här, som man medvetet låter gå sönder väldigt fort bara för att kunna producera många cd-spelare och sälja dem. Vi vill ha bra produkter med kvalitet som egentligen aldrig blir avfall. Det trodde jag var poängen med hela den här debatten. Jag tror att vi får återkomma till den diskussionen senare. I reservation nr 1 tar vi också upp insamlingssystemen. Vi vill att insamlingssystemen skall vara enkla och så att säga inte sätta krokben för den enskilda konsumenten. Jag tror egentligen att vi är överens om det. Frågan är hur man åstadkommer detta. Vi har pekat på att det är jätteviktigt att ha samma system även för olika typer av produkter, så att konsumenten inte behöver bli förvirrad. Typexemplet på något som har blivit ganska dåligt och som tidigare fungerade bra är Systembolaget. Systembolaget hade tidigare en återanvändning av sina flaskor som periodvis låg på 80-90 %, om inte mer. Nu är man nere i ganska låga procentsiffror, och Systembolaget pratar om att ta bort hela återanvändningssystemet. Orsaken är att man har så många olika typer av flaskor att alla inte passar i systemet. Det är då jättesvårt för den enskilda konsumenten att veta om man får någon pant för den flaska man köpt, om den går att återvinna eller om man skall lägga den i glasigloon. Den typen av system skall vi inte bygga upp nu, när vi gör det från början. Vi skall i stället lära oss av våra misstag. Nu är det här inte bara ett svenskt dilemma, utan det handlar också om den europeiska unionen och regler som vi fick när vi gick med där. Något vi också har tagit upp är de ökade transporterna. Någon nämnde det tidigare i debatten. Produkterna i sig blir ofta mer och mer miljövänliga, men vi transporterar dem med bil eller lastbil och allt längre väg. Är det då så att helheten egentligen blir miljövänlig, eller är det inte så? Jag hävdar att det många gånger inte är så. Därför måste vi ha miljökonsekvensbeskrivningar som ser till helheten, inte bara till den enskilda produkten. Vi skall ha miljökonsekvensbeskrivningar av den samlade miljöeffekten av varor i dagens system. I det sammanhanget finns det något som jag skulle vilja att Kretsloppsdelegationen, regeringen och socialdemokraterna tittade litet extra på, något jag har nämnt tidigare här i kammaren. När vi nu skall vara jätteduktiga och samla, tvätta våra mjölkförpackningar och åka med dem till återvinningsstationen är frågan om miljöbelastningen inte många gånger blir större. Tänk på det varmvatten som går åt när man sköljer ur mjölkförpackningarna - i alla fall om man inte sköljer ur dem samtidigt som man diskar. Den här diskussionen är inte helt ointressant, eftersom vi också måste gå vidare i det här arbetet. Reservation nr 13 handlar om hanteringen av bygg och rivningsavfall. I dag har byggbranschen ett ensidigt åtagande, där man inom branschen har tagit på sig väldigt mycket ansvar för att minska mängden bygg och rivningsavfall. Man har sagt att man har som mål att till år 2000 ha halverat mängden byggoch rivningsavfall som går till deponi, och det tycker jag är jättebra. Här kommer återigen det lilla dilemma som heter ideologi fram. Jag tror nämligen att det är bra att vi från politiskt håll markerar att det är jättebra att man inom branschen tar egna initiativ men att vi samtidigt påpekar att vill pressa dem litet längre, att vi vill att det skall finnas lagstiftning för den händelse att det frivilliga åtagandet inte sträcker sig så långt som vi vill att det skall göra. Oavsett om det handlar om byggföretag eller andra företag är ju dilemmat här att företag vill tjäna pengar, det är så att säga därför de finns. De sträcker sig många gånger så långt som de måste. Många gånger är skälet till att vi har lagstiftning just det faktum att företag inte självmant gör det som vi skulle vilja att de gjorde. Jag tror att ni kan följa min logik här. Det är anledningen till att vi vill att det ensidiga, frivilliga åtagandet skall vara tidsbegränsat. fr.o.m. 1999 vill vi att också byggbranschen skall regleras av producentansvaret. Det finns fler reservationer i betänkandet, och jag känner ganska stor sympati för flera av dem. Det förs t.ex. en diskussion om att det är väldigt svårt att veta vad som är avfall. Det som tidigare har varit avfall är inte det längre. Många gånger är det precis så vi vill ha det. Vi vill inte att sprängsten, som jag har pratat om tidigare, alltid skall vara avfall. I Centerns reservation nr 14 för man en diskussion kring just avfallsbegreppet. På ett sätt skulle jag vilja stödja den reservationen, men på ett sätt känner jag att det är viktigt att också se vad som händer i verkligheten, om det här verkligen blir ett problem när lagstiftningen träder i kraft. Jag utgår från att vi här i riksdagen återkommer till frågan om det visar sig bli ett problem. Det tror jag t.o.m. att vi måste göra. Det kanske inte blir exakt så som Centerpartiet har förutsett, men jag tror ändå att vi måste återkomma till saken, eftersom den här begreppsförvirringen är väldigt svår. Jag vill till sist nämna att jag tycker att det är bra med ett förtydligande från utskottet om att det biologiskt nedbrytbara avfallet inte skall gå till deponi utan att man skall kunna jobba mer med det. Egentligen tror jag inte att det är något problem. Avfall och deponi är för mig något slutgiltigt, men att lägga det biologiskt nedbrytbara avfallet för rötning är inte detsamma som att lägga det på deponi.
Herr talman! Hanna Zetterberg säger att hon kan känna sympati för reservationer och nämner då en reservation - kanske kan hon då känna sympati för flera? Jag skall ta upp en fråga som Hanna Zetterberg inte har varit inne på, men eftersom hon och Vänsterpartiet ingår i den majoritet som står bakom utskottets hemställan på några viktiga punkter skulle jag av henne vilja ha en förklaring till hur hon ser på att förslaget och den kommande lagstiftningen innebär att man tar ansvar bara för den individuella produkt som sätts ut på marknaden. Jag beskrev rapsodiskt hur det kan gå till om man köper en cd-spelare i Skåne, transporterar den och byter den och slutligen landar i Kiruna. För den som är den slutliga innehavaren är det svårt att hitta producenten eller den som satte ut produkten på marknaden, dvs. affären; man vet helt enkelt inte var den är köpt. Det kan också vara så att handeln har upphört, att affären helt enkelt är borta. Jag undrar om Hanna Zetterberg har någon fundering kring vilka detta kan komma att drabba med avseende på små importörer av utländska produkter, som ganska snabbt försvinner ur produktion, jämfört med stabila svenska företag som finns i Sverige som producenter och är lätta att identifiera. Har Hanna Zetterberg någon fundering kring vilka som kan komma att drabbas av det system som regeringen och den utskottsmajoritet där hon ingår föreslår? Jag undrar också hur hon ser på kommunerna och kommunernas ansvar när man inte kan hitta producenten. I betänkandet skriver utskottet: Skulle det ändå uppstå situationer där ansvarig producent eller annan mottagare inte finns kommer enligt utskottets mening kommunen att vara skyldig att inom ramen för det övergripande ansvaret ta emot den uttjänta varan. Vad menar hon och utskottsmajoriteten med detta? Har hon någon fundering kring hur styrande det här är för producentansvaret?
Herr talman! Ja, Lennart Daléus, jag har många funderingar, och det tror jag är bra att man har. Skälet till att jag nu inte vill ta upp den diskussionen och stödja er reservation är att vi inte vet om detta blir ett problem. Teoretiskt sett blir det ett problem. Jag håller med Lennart Daléus i den teoretiska diskussionen. Det är helt rätt. Frågan är om inte företagen och producenterna själva kommer att hitta bättre lösningar. Det här kan ju inte heller ligga i deras intresse. De vill ju ha en schyst profil gentemot sina kunder. Om det är väldigt krångligt att köpa en ny cd-spelare och lämna tillbaka den gamla, om man då måste åka till Skövde fast man bor i Skellefteå, påverkar det förstås också konsumentintrycket. Vi vet nu inte hur det blir i praktiken med sådana saker. Jag hoppas innerligt att vi inte behöver komma tillbaka till den här diskussionen. Den teoretiska diskussionen har Lennart Daléus ändå helt rätt i. Det håller jag fast vid. Det viktiga är att vi kan hitta lätta system för konsumenterna. Det är vad det här handlar om. Lennart Daléus frågar också vad som händer med producentansvaret om företag går i konkurs eller köps upp. Man kanske kan tänka sig att det företag som köper upp ett annat företag också "köper upp" producentansvaret. Det är inte helt omöjligt att det är så det konkret kommer att bli ute på marknaden. Lennart Daléus nämner också kommunernas ansvar. Det är litet tråkigt att kommunerna som så många gånger tidigare blir litet av en slasktratt, att man får ta hand om det som inte funkar. Men det kanske är så vi måste göra i början, innan vi ser hur verkligheten ser ut.
Herr talman! Inget av det här fungerar i dag, utan allt det vi säger är en teoretisk diskussion om hur det skall bli. Är det då inte rimligt att man väljer den teoretiska konstruktion som man tycker är bäst? Vi har ju inget facit. Det är det som är problemet. Det skall vara lätt för konsumenten, säger Hanna Zetterberg. Ja, det är riktigt. Men det måste ju vara lättare för konsumenten i Kiruna att kunna gå in i vilken radiohandel som helst och lämna tillbaka cdspelaren än att behöva slå i Gula sidorna över Skövde. Det måste ändå vara lättast för konsumenten. En schyst profil, talar Hanna Zetterberg om. Frågan är vilka som är mest intresserade av en schyst profil. Är elektronikproducenten i något land långt borta från Sverige lika benägen att anstränga sig för en schyst profil som den svenske producenten av en sådan produkt? Jag tror man har litet olika förväntningar när det gäller att existera på den svenska marknaden. När man bygger upp ansvaret gör man det kring juridiska personer i det här fallet. Enkelt uttryckt kan man säga att ansvaret för en produkt som satts ut på marknaden är knutet just till en juridisk person. Hanna Zetterberg talade om att "köpa på sig" producentansvar, vilket ju är en attraktiv tanke. Men det är nog snarare så att man genom att vara en ny juridisk person undgår producentansvaret. Så fungerar den svenska lagstiftningen, och det är problemet med regeringens och utskottsmajoritetens förslag till beslut. Det är ett grundskott mot ett väl fungerande producentansvar på elektronikområdet.
Herr talman! Nej, vi har inget facit, och det är ibland tråkigt att inte ha det. Det skulle bli väldigt mycket enklare då. Jag tänker på det producentansvar vi har på andra områden i dag, t.ex. för förpackningar. Vi har insamlingssystem för batterier, glas och allt möjligt. Där har de i branschen själva kommit överens om att man skall kunna lägga Arlas mjölkförpackningar på alla ställen för kartongförpackningar. Det är så den överenskommelsen är tänkt. Man skulle ju kunna tänka sig ett system där de kommit överens om att Arla skulle åka runt och plocka upp mjölkförpackningarna hemma hos folk eller att det skulle finnas speciella behållare just för Arlas produkter. Man hade kunnat hamna i en sådan situation, och det hade varit ganska olyckligt. Jag håller fortfarande fast vid min ståndpunkt. Jag är medveten om diskussionen. Jag förstår vad Lennart Daléus säger och håller till viss del med. Men jag är inte säker på att konsekvenserna kommer att bli sådana i verkligheten. Därför får vi avvakta och se vad producenterna själva säger och vilka typer av system de själva kommer att utveckla.
Herr talman! Hanna Zetterberg vet nog egentligen mycket väl att vår politik bygger på ett personligt ansvar, inte minst inom miljöpolitiken. Där ser vi mycket hellre att detta ansvar uppmuntras och utvecklas än att det blir en massa förbud och detaljregler. Om man sätter pris på miljön och på miljöförstöring kommer också snålheten i dagen, eller sparsamheten om Hanna Zetterberg vill. Detta minskar då miljöproblemen och den resursanvändning som vi inte vill ha. I Östeuropa däremot, där Hanna Zetterbergs ideologi har sin grund, har vi sett exempel på motsatsen: många regleringar och förbud men inget riktigt pris på resurserna. Vi ser en förödande resursförstöring och en förödande miljöförstöring. Det är väl i alla fall ingenting som Hanna Zetterberg vill förorda här? Jag skulle vilja fråga Hanna Zetterberg: Varför vill inte Vänsterpartiet ge regeringen till känna att ni inte vill ha en storskalig sopförbränning utan i stället vill satsa mer på småskalighet, t.ex. s.k. biocellrötning eller annan teknik av det slaget, och utveckla dessa metoder ytterligare? Det skulle jag gärna vilja veta.
Herr talman! Jag kan börja med att säga att min ideologi inte kommer från Östeuropa. Möjligen kommer den från Tyskland, om det är så att man kan hänföra den till ett enskilt land. Jag tycker att man skall sätta pris på miljön. Vid andra tillfällen har vi exempelvis diskuterat skatteväxling, som jag tycker är en bra princip. Det finns också andra sätt att sätta pris på miljön. Problemet är ibland att när man låter marknadskrafterna styra helt och hållet gör de precis så mycket som de måste göra men ingenting mer. På många sätt är inte miljöproblemen så enkla som de varit tidigare. Man ser inte smutsig rök spridas ur en skorsten, utan det handlar mycket om kemikalier och om att man måste ha mycket stor kunskap om miljöfrågor. Jag tror att de allra flesta konsumenter av muffins eller bilar faktiskt inte har den kunskapen. Då är det vårt ansvar som politiker att se till att stå på konsumenternas sida och driva de frågorna. En ensamstående småbarnsmamma skall kunna sluta fundera över vad ett muffin innehåller, om det har fraktats långt osv. Det skall vara ganska lätt att se det på förpackningen. Det tror jag är en jätteviktig princip, och jag tror att vi kanske skiljer oss åt på den punkten. Ja, det gör vi. Kanske skulle man kunna ge regeringen till känna vad Peter Weibull Bernström sade, men jag tycker ändå att skrivningarna i utskottets betänkande är tillräckliga som de ser ut nu. Jag tycker att de är bra.
Herr talman! När vi talar om pris på miljön och sådana saker, Hanna Zetterberg, är det just marknadsekonomi vi pratar om. När någon äger någonting tar han ansvar för det. När han äger någonting ser han också till att ingen annan skitar ned eller förstör det. De allmänna tillgångar som vi har problem med i dag är vatten, som ingen kan kalla sitt och där det inte finns någon äganderätt, och det är luften. Där har vi de stora problemen i dag som vi måste lösa med mer av politisk styrning. Jag tackar för svaret på frågan om tillkännagivandet. Jag tycker ändå att det är synd att inte Vänsterpartiet ville stödja detta. Det hade kunnat innebära att regeringen fått mycket klart för sig att det är riksdagens intention att inte utarbeta storskaliga förbränningsanläggningar i Sverige. I stället vill vi satsa på småskalig, lokal avfallshantering, så att vi slipper den typ av hantering som vi riskerar att få i Sydsverige. Där kan ett stort avfallsbolag lägga under sig hela Sydsveriges hushålls och industriavfall. Detta skulle innebära gigantiska transporter och att man inte sparade på resurserna och strävade efter en resurssnål avfallshantering. Det skulle bli tvärtom - ju mer man eldar, desto bättre är det.
Herr talman! Jag håller med om detta med småskalig avfallsförbränning. De exempel jag har sett fungerar just för att de är småskaliga och därför att det inte finns så många alternativ. I norra delarna av Sverige, t.ex., är det varken lönsamt eller miljöeffektivt att transportera avfall speciellt långa sträckor. Då kanske det är bättre att ha energiutvinning av avfallet. Detta är en jättesvår diskussion. Om vi ser till den stora energifrågan är det väldigt ofta så att de småskaliga lösningarna, t.ex. vad gäller bioenergi, är mycket bättre än storskaliga lösningar. Det är bl.a. därför jag är motståndare till kärnkraften också. Det hänger ju ihop. Kanske landar vi åtminstone delvis i samma uppfattning. Men Peter Weibull Bernström sade sedan att ägandet är grunden för ansvar. Jag känner ansvar för väldigt mycket av det jag inte äger. Nej, jag äger inte luften. Ingen äger luften. Jag känner ansvar för Sveriges utsläpp i luften i alla fall. Jag vet inte om inte Peter gör det, men det får stå för honom. Det är litet tråkigt att säga en sådan sak när han inte får svara. Men principen att man måste äga någonting för att kunna ta ansvar eller lägga sig i debatten är helt absurd. Jag hoppas att Peter Weibull Bernström inte menar att det är riktigt så enkelt.

Herr talman! Jag skall börja med att tala litet grand om det som vi har skrivit i ett särskilt yttrande till betänkandet. Mycket av det som har lämnats som förslag från regeringen är bra. Det känns angeläget att gå vidare med producentansvaret, och att se till att vi minskar mängden sopor. Samtidigt får inte det förslag som lämnas nu innebära en ökad sopförbränning av framför allt hushållsavfall. Detta har inte Miljöpartiet heller velat tolka in i propositionen. Jag trodde att ambitionen från regeringen var att se till att vi får i gång tekniker som kompostering och energiåtervinning t.ex. genom bioceller. Miljöpartiet menar nämligen att det är det som är framtiden när det gäller att ta hand om hushållsavfallet. Det har visat sig att det finns en del kommuner som har tolkat propositionen som en uppmaning från regeringen att öka sopförbränningen. Vi i Miljöpartiet anser att det vore ytterst olyckligt. I ett kretsloppssamhälle är inte förbränning av hushållsavfall något bra sätt. Det hör inte hemma där. Att bränna avfall som består av blöta sopor och organiskt material kombinerat med mycket annat innebär att man får en rejäl kemisk soppa med reaktioner och kemiska ämnen, inte bara dioxiner, som definitivt inte skall ut i luften. Vi kan diskutera mycket om rening här, men vi vet ännu inte ens om att många av de här ämnena existerar. Vi kan inte rena dem - framför allt kan vi aldrig rena små mängder. Inte ens små mängder av detta skall ut. Dioxiner skall inte ut alls. Om detta kommer att bli konsekvensen, dvs. om man kan se att kommunerna anser att de skall öka sopförbränningen så kommer vi från Miljöpartiet att agera så mycket vi kan på alla sätt. Vi har inte tolkat en sak som t.ex. en biocell som en deponi. Vi menar att om man samlar ihop biologiskt avfall och utnyttjar det för energi, och sedan tar hand om det genom kompostering och återförande till jorden kan man inte säga att det är deponering. Jag hoppas att vi får höra från regeringens företrädare att vi är överens på den punkten. Det är inte deponering. Deponering är när man lägger något på en deponi och sedan inte vet vad man skall göra med det, och låter det ligga där i tid och evighet. Men en biocell kan absolut inte ses som en deponi. Jag vet inte riktigt hur man skall tänka sig att hantera det här. Man kan t.ex. lägga det på energiverkets tomt och använda gasen i energiverket. Det verkar ju inte möjligt att i så fall kalla hela energiverket för deponi. Vi miljöpartister är glada att detta har kommit upp till diskussion. Vi tror nämligen att det behöver diskuteras eftersom det händer mycket på området, vilket är bra. Lagstiftningen får inte ligga efter. Den måste ligga före, och den måste öppna möjligheter för teknisk utveckling. Vi i Miljöpartiet förutsätter alltså att regeringen inte kommer att ha den rigida tolkning man skulle kunna misstänka och som somliga här misstänker, nämligen att bioceller och den typen av hantering skulle ses som deponi. Men som sagt: Om detta innebär att vi kommer att se ett ökat byggande av hushållsförbränningsanläggningar så kommer vi i Miljöpartiet att agera på alla sätt vi kan. Miljöpartiet har ett antal reservationer till betänkandet som till en del handlar om annat än det som ni andra har tagit upp. Jag skall försöka belysa dessa saker. Miljöpartiet menar att det i och för sig har varit bra att producentansvaret införts, men att det naturligtvis också medfört problem. Jag som har varit mycket aktiv i en kommun vet att när det infördes fanns det problem, och det finns problem för en del fortfarande eftersom producentansvaret är utformat så att det är själva insamlandet som är intressant. Nu har det kommit materialbolag som börjar fungera. Vi börjar få litet ordning på det hela. Men det finns fortfarande problem ute i kommunerna. Det finns många som klagar på att de inte får den mängd behållare de behöver för att kunna få i gång en bra insamling. Det finns många kommuner som hävdar att de hade det bättre när de fick bestämma själva och göra som de ville än när materialbolagen skulle börja härja. På något sätt har de här frågorna lyfts upp och blivit riksfrågor fast de kanske skulle ha fungerat mycket bättre kommunalt. Därför menar Miljöpartiet att det finns anledning att göra en rejäl utvärdering av producentansvaret nu. Man måste ta till vara det goda och se om man kan förbättra det som varit mindre gott. Vi redogör för hur vi vill ha denna utvärdering i reservation nr 3, som jag yrkar bifall till. Jag menar också att det inte får bli så att vi bara pratar om att varor skall cirkla runt. Det viktigaste är egentligen att det blir en resurshushållning. Det skall inte vara så mycket varor som cirklar runt - det är det absolut viktigaste. Därför vill vi också att det skall finnas en rejäl skatt på resurser. Det skall vara dyrt att använda nya resurser, och det skall löna sig att använda det som skall cirkulera. Men vi skall sträva efter att så litet som möjligt cirkulerar i de här cirklarna. Det stora kretsloppet i naturen inbegriper nämligen inte alla de kemikalier som nu cirklar runt. De har egentligen inte i några kretslopp alls att göra. De skall fasas ut. I det här sammanhanget är det viktigt att diskussionen inte slutar att handla om det som skall bort, utan mer handlar om det som cirklar runt. Miljöpartiet tar också upp ändringar i plan och bygglagen. Det är bra att det finns ett producentansvar för byggavfall. Men vi menar att detta kräver en ändring i plan och bygglagen som gör att även när man t.ex. river en del av en byggnad måste det finnas stöd i lagen för detta. Det måste finnas krav på anmälningspliktiga åtgärder även i det fallet. Annars finns en risk att mycket av det miljöfarliga byggavfallet halkar vid sidan om. Detta utvecklas i reservation 5, som jag yrkar bifall till. Lennart Daléus farhågor att detta skulle innebära att killen som köper sin CD-spelare i Skanör och flyttar till Kiruna skall åka tillbaka igen tycker jag är litet tramsiga, om man får använda det uttrycket. Naturligtvis får vi förutsätta att det inte finns någon regering, vare sig borgerlig, socialdemokratisk eller med någon annan majoritet, som kommer att inrätta förordningar och föreskrifter så att vi får den befängda situationen. Naturligtvis förutsätter vi att man kommer att se till att materialbolag bildas eller att något annat samarbete kommer till stånd mellan aktörerna på marknaden på ungefär samma sätt som finns för glas och papper. Något annat tycker jag känns ganska befängt att förutsätta. Naturligtvis finns det ingen här i kammaren som vill ha något konstigt i stil med att killen från Kiruna måste åka ned till Skanör med sin CD-spelare. Det är att göra litet billiga politiska poäng av något som ingen vill ha. Alla vill att detta skall fungera, och förutsättningen för det är naturligtvis att man får aktörerna på marknaden att samarbeta. Det kan väl inte vara så att vi inte tror att aktörerna som finns på marknaden inte skulle vilja samarbeta? I så fall tror vi inte på det som vi egentligen säger, nämligen att vi skall få i gång en återvinning av de här varorna. Det förutsätter faktiskt att det också finns ett intresse från de aktörer som finns på marknaden förutom från oss politiker. I Miljöpartiet förutsätter vi att det är så. Vi förutsätter också att regeringen kommer att se till att följa upp att det fungerar i praktiken. Miljöpartiet har också ett antal ytterligare reservationer till betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med detta. Jag yrkar alltså bifall till de två reservationer jag har nämnt men jag stöder naturligtvis även de andra reservationerna från Miljöpartiet.
Herr talman! Gudrun Lindvall kan gilla eller inte gilla det - att riksdagen medvetet skulle skicka ut en lagstiftning som innebär denna oklarhet när det gäller vad en producent eller en handlare är skyldig att återta är inte ansvarigt. Att hoppas på regeringen och på marknaden är ingen ansvarig miljöpolitik. En juridisk fråga uppstår också: Om regeringen nu efter våra resonemang vill utfärda förordningar i den riktning som jag och uppenbarligen Gudrun Lindvall vill - har den då stöd för detta i den lagtext som Gudrun Lindvall är beredd att ta? Herr talman! Det måste finnas ett samband mellan förordningen och lagtexten. Regeringen kan i sin förordning inte gå utanför den ram som lagtexten uppställer. Där kan uppstå ett problem som medvetet åstadkoms här i dag. Jag tänkte ställa samma fråga till Gudrun Lindvall som jag gjorde till Hanna Zetterberg tidigare, men jag har redan delvis fått svaret. Då ställer jag den andra frågan till Gudrun Lindvall: När Kalle kör omkring med sin lastbil med ett lass sprängsten på flaket, är det då avfall eller byggmaterial han kör omkring med? Har Gudrun Lindvall funderat över den frågan? Herr talman! Slutligen skall jag ta upp Miljöpartiets reservation 8 om lag om producentansvar. Jag skall på en gång säga att jag hyllar lagar om producentansvar. Gudrun Lindvall sade mycket tidigt här i kammaren att hon och regeringen höll på att skriva på en miljöbalk. Detta var hösten 1994, och det gällde en miljöbalk med ny miljölagstiftning. Min fråga till Gudrun Lindvall är: Har hon i den miljöbalken sett till att det kommit in en lag om producentansvar?
Herr talman! Jag satt som ordförande för miljö och hälsa i Södertälje när det producentansvar som Lennart Daléus var ansvarig för infördes. Vi hade en mängd farhågor, men vi fick oerhört litet svar. Ofta fick vi svaret att det hela skulle regleras i förordningar och föreskrifter. Det kanske är så, Lennart Daléus, att det inte går att reglera allt i lag. Det anförde ju Lennart Daléus som förklaring till varför allt inte fanns reglerat redan i lagen. Verkligheten ser kanske ut så att man reglerar mycket i förordningar och föreskrifter. Jag har inte funnit någonting i lagtexten som gör det omöjligt att ha förordningar eller föreskrifter som innebär att det skulle finnas ett materialbolag där de aktörer som finns på marknaden kunde samarbeta för att lösa problemen om Skanör och Kiruna, som Lennart Daléus tar upp. Jag kan inte heller finna någonting i lagtexten som gör att det skulle vara omöjligt att lösa de problem som Lennart Daléus tar upp om sprängstenen. Jag tycker att detta är litet grand att måla fan på väggen. Det kan ju också vara ett sätt att försöka skapa problem i den politiska debatten som ingen vill skall finnas. Därför kommer de att lösas när det gäller förordningar och föreskrifter. Jag förmodar att ingen har någon anledning att tro att regeringen gör något annat, eftersom de representanter från socialdemokraterna som finns i utskottet så klart även där har sagt att regeringens fulla avsikt är att få detta att fungera på marknaden. Det skall fungera. Man har också sagt att det skall regleras i förordningar och föreskrifter. Vad finns det då för anledning att fortsätta att diskutera det här? Vi vet att det skall regleras i förordningar och föreskrifter. Jag finner ingen täckning i det Lennart Daléus säger för att det här skulle motverkas i lagtexten.
Herr talman! Det är ett litet desperat resonemang som Gudrun Lindvall för. Det är en from förhoppning att marknaden skall bete sig rätt, att regeringen skall tänja den lagstiftning som är på väg att antas så till det yttersta att man i förordningsform förmår åstadkomma det som borde stått i lag. Det är litet bakvänt. Jag hör ju på Gudrun Lindvall att hon inser att detta är bakvänt. Hon hoppas nu att det skall fungera på något sätt, men vi har glömt att tala om det här i kammaren. Någon därute kommer på något sätt att rätta till detta. Det är olyckligt. Kammaren och det politiska arbetet här skall naturligtvis så långt möjligt återspegla den insikt och de intentioner vi har. Vi skall inte hoppas att någon annan skall förverkliga det. Herr talman! Jag tog upp en annan fråga om lag om producentansvar. Den svarade inte Gudrun Lindvall på. Miljöpartiet reserverar sig ju till förmån för en sådan lag. Vi har inte tagit upp den frågan eftersom lagstiftningen kommer i den mycket omtalade miljöbalken. Den miljöbalken sade Gudrun Lindvall för flera år sedan att hon höll på och pysslade med tillsammans med regeringen. Vad man kan förstå pågår detta pysslande och har möjligen nått sitt mål i ett förslag till kammaren från regeringen. Min fråga kvarstår. Finns i denna miljöbalk den lag om producentansvar som Gudrun Lindvall i dag reserverar sig för bör finnas i lagstiftningen? Vad jag förstår sitter hon själv på instrumentet. Om så inte skulle vara fallet och om någon, när miljöbalken kommer, lägger ett förslag om en lag om producentansvar på det sätt Gudrun Lindvall beskriver här, kommer då Miljöpartiet och Gudrun Lindvall att stödja ett sådant förslag om en lag om producentansvar?
Herr talman! Det är inte alls någon from förhoppning, Lennart Daléus. Jag börjar lära mig nu, bl.a. genom ett mycket troget arbete av Lennart Daléus, att man inte kan reglera allt i lag. Om det är någon som brukar stå och tala om det här är det Lennart Daléus. Vi kan inte reglera detaljerna i lag. Det är på precis samma sätt här. Jag har inte heller sett något i en reservation från Centerpartiet som exakt säger vilken lagtext man vill ha i fallet om Skanör och Kiruna. Däremot finns det en del ändringar av lagtexter i andra fall, men när det gäller hur man exakt skall reglera hur materialbolagen skall se ut finns det inget förslag till lagtext från Centerpartiet. Jag förmodar att ni därför också anser att det skall regleras i förordningar och föreskrifter. Miljöbalken kommer inom kort. Jag är mycket glad över att vara med i ett parti som återremitterade det borgerliga förslaget. Det hade varit en klar försämring jämfört med framför allt det utredningsförslag som Miljöbalksutredningen hade tagit fram. Hittills har vi sett den lagrådsremiss som har funnits. Så småningom skall en proposition läggas fram och då tar vi den debatten, Lennart Daléus!

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande behandlar regeringens proposition angående hanteringen av uttjänta varor i ett ekologiskt perspektiv. Vi kristdemokrater har tyckt att huvuddragen i förslaget har varit bra. Vi känner igen en hel del från den motion vi själva lade fram om elektronikåtervinning under riksdagsåret 1994/95, t.ex. deponiförbudet och certifieringen av återvinningsföretag. Enligt vår mening är det dock av största vikt att man formulerar lagar och föreskrifter på ett sådant sätt att man uppnår målen utan att i onödan låsa medlen. I regeringens proposition beskrivs demontering som den enda metoden för omhändertagande av elektronikavfall. I verkligheten vet vi att detta är en av flera möjliga återvinningsmetoder. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag nu kan konstatera att utskottet på denna punkt tillstyrker vårt motionsförslag om begreppet förbehandling. Detta leder nu till att lagen inte utgör ett hinder som försvårar industriellt rationella och ekonomiskt effektiva behandlingsmetoder som kan vara långsiktigt hållbara metoder både ur arbetsmiljösynvinkel och yttre miljösynvinkel. Det finns ingen anledning för riksdagen att peka ut en särskild metod som överlägsen andra. Riksdagen skall enbart slå fast målet klart och tydligt. Vi har också sett några strukturella problem med regeringens förslag om elektronikskrotet som sammantaget kommer att innebära praktiska problem för branschen. Regeringen säger att en producent skall ta ekonomisk ansvar för s.k. historiskt skrot, dvs. produkter som är sålda innan den föreslagna lagstiftningen börjar gälla. Förutom att retroaktiv lagstiftning alltid är tveksam ur rent principiell synvinkel finns det allvarliga konkurrenssnedvridande konsekvenser med ett sådant förslag. Ett annat strukturellt problem är att skrotningskostnaden måste tas ut redan vid försäljningen. Något annat alternativ är inte realistiskt. Men hur kan vi veta att pengar finns kvar efter 10-15 år? Många producenter överlever inte. Som ett illustrativt exempel kan nämnas att 43 av 52 distributörer av stereoanläggningar från 1974 inte existerar längre. Här finns det alltså en fortsatt otydlighet. Vi menar också att det ekonomiska ansvaret för det historiska skrotet inte kan åläggas producenterna utan får vara ett samhälleligt ansvar. Vi kristdemokrater har inte någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Därför har vi inte haft någon möjlighet att lägga våra reservationer där. Men denna gång har dock de flesta av våra yrkanden fångats upp i andra reservationer. Därför kan jag som röstförklaring ange att vi i händelse av votering kommer att stödja reservationerna 9, 11, 12 och reservation 14. Det är troligen reservation 14 som kommer att gå till votering.

Herr talman! När riksdagen antagit detta betänkande kommer vi att ha tagit ett stort steg mot det hållbara Sverige. Om några år, när alla delar i det här betänkandet har fallit på plats, kommer det att vara slut med påspädningen av alla läckande soptippar och slut på långa smärtsamma processer för att leta upp nya platser att etablera soptippar på för att deponera det som vi under lång tid tyckt vara värdelöst. Vi kommer inte längre att betrakta det som en gång är använt som uttjänt. Det är i stället en ny råvara för nya produkter, bränsle eller näringsämnen för nya växter. Nu kommer inte allt detta positiva att hända med en gång. Det kommer att ta ett antal år. Men vi fattar nu beslut om en rad instrument som gör det möjligt att komma närmare målet, ett hållbart Sverige. Och visst kan jag dela uppfattningen att det vi nu diskuterar är ett teoretiskt resonemang. Det kan inte vara på något annat sätt. Måhända är det därför som vi har den debatt vi har. Vi har inte någon längre erfarenhet att luta oss tillbaka mot. Betänkandet handlar om flera lagändringar med bemyndigande till regeringen att fatta beslut genom att utfärda förordningar. Det är naturligt när vi har ett sådant här problem framför oss, när vi skall forma denna framtid, att det måste vara på det sättet för att vi skall nå bästa möjliga resultat. Just det här har orsakat en del reservationer till utskottets betänkande. Flera vill att riksdagen skall lagstifta direkt och andra vill att regeringen skall återkomma med andra lösningar. Sammanlagt finns det 14 reservationer, men ingen vill direkt motverka inriktningen på regeringens proposition. På ett område föreslås ett nytt producentansvar. Det handlar om uttjänta elektroniska produkter. I dessa finns en mängd material som kan återvinnas och återanvändas. Detta skall ske under ordnade former och genom certifierade företag. Hur detaljerna i föreskrifterna skall se ut får regeringen meddela genom förordningar. Med detta förslag får också regeringen möjlighet att meddela förbud mot deponering och förbränning av elektronikavfall som inte demonterats av en godkänd demonterare eller, Tuve Skånberg - han gick - förbehandlats med andra miljömässigt godtagbara metoder. Det kommer att innebära att vi här i riksdagen lägger ramarna för ett fortsatt arbete för att ta hand om de ökande mängderna av uttjänta elektroniska produkter. Vi kan inte från riksdagens talarstol se alla lösningar och problem som kan dyka upp i utformningen av detta producentansvar. Självfallet skall producenter och importörer av elektroniska produkter vara med när detaljerna skall utformas. Det gäller också dem som skall behandla det uppkomna skrotet. Vi får då ett system som alla aktörer känner ansvar för, och av erfarenhet vet vi att det kommer att fungera mycket bättre än enbart en detaljerad lagstyrning. Majoriteten föreslår att producentansvaret skall vara kollektivt. Då blir det också konkurrensneutralt och ingen frestas att hitta kryphål för att få egna fördelar genom att inte ta sitt ansvar. Det är inte annorlunda på det här området än när det gäller producentansvaret för papper. När vi sorterar papper i dag tror jag inte det är någon som undersöker vem som har tillverkat just det papperet, den tidskriften eller tidningen. Herr talman! Vid rivning av byggnader uppkommer mycket avfall. En del av detta är farliga ämnen som behöver hanteras på ett miljömässigt säkert sätt. Därför föreslås en ändring i plan och bygglagen, så att även rivning av en del byggnader kommer att omfattas av kravet på rivningsplan. När det gäller att ta hand om byggnads och rivningsavfall har byggbranschen tagit initiativ till att ta hand om den stora avfallsmängd som uppstår. Det är ett lovvärt initiativ, och både regeringen och utskottet gör den bedömningen att byggbranschen får fortsätta med sitt initiativ att arbeta vidare med kretsloppsfrågorna. Vi kan se att byggbranschen har bildat ett kretsloppsråd som skall samordna alla aktörernas kontakter med olika myndigheter. Man har också formulerat ett åtagande för branschen. En annan del som kommer att få stor betydelse för att minska volymerna på våra soptippar är att regeringen ges möjlighet att utfärda förbud mot deponering av brännbart avfall från år 2002. Vi har i dag en stor miljöbelastning från våra deponeringsanläggningar. Lakvatten kommer under lång tid att innehålla rester av giftiga metaller, näringsämnen m.m. Tipparna är också den tredje största utsläppskällan av metangas, en av de s.k. växthusgaserna. I miljöbalken kommer vi att få förslag till riksdagen om möjligheter för regeringen att utfärda föreskrifter för deponeringsanläggningar. För att minska miljöbelastningen från deponeringsanläggningarna och öka återvinningen anser nu utskottsmajoriteten att man kan ge regeringen möjlighet att från 2005 införa ett generellt förbud mot deponering av organiskt avfall. Under tiden har nu aktörerna möjlighet att utveckla nya återvinningsmetoder eller att förfina dem som redan finns. Vi får lov att återkomma till denna fråga i miljöbalken om vilka krav som skall ställas på dessa metoder. En viktig länk i systemet för att kvalitetssäkra hanteringen av avfall är transportörerna. De har uppgiften att se till att avfallet, oavsett hur det ser ut, kommer till rätt plats och att det inte är blandat med annat avfall. Då behövs det kunskap om det gods som transporteras för att inga olyckor skall ske. För att klara denna kvalitetssäkring anser majoriteten i utskottet att regeringen skall kunna utfärda föreskrifter om att det fordras tillstånd för att transportera just detta avfall. Sådana tillstånd kan utfärdas av länsstyrelserna. Det är också viktigt att transportörerna vet vad det är för avfall som skall transporteras, och därför skall den som lämnar avfall till transport också lämna uppgifter om det avfall som skall transporteras. Detta blir än viktigare efter år 2000, då andra än kommunerna får möjlighet att hantera och omhänderta avfall som inte är hushållsavfall och som inte är betraktat som farligt avfall. Som jag tidigare nämnde finns det 14 reservationer fogade till betänkandet. Flera av dem handlar om att vi nu skall besluta om åtgärder som är under utredning eller som bereds. Vi kommer så småningom att få dessa på riksdagens bord. Lennart Daléus och Centerpartiet yrkar i en eller två av reservationerna på avslag på regeringens förslag. Jag har viss förståelse för att Lennart Daléus tycker att det hjul som ni i kretsloppsdelegationen har uppfunnit skulle snurra bättre än regeringens hjul. Men jag tycker att vårt hjul är bättre. Vi har satt ett nav, ett kullager, på det, och det kullagret utgörs av att vi skall utforma de här reglerna tillsammans med aktörerna på marknaden. Som jag tidigare nämnde finns det betydligt större förutsättningar för att det skall kunna fungera bra. Jag delar den uppfattning som har nämnts tidigare om att det definitivt inte finns några andra ambitioner vare sig från regeringen eller från den socialdemokratiska delen av utskottsgruppen än att det här skall fungera. Det vi har delade meningar om här i kammaren är instrumentet för att nå dit. Jag tror att det instrument som majoriteten föreslår har bättre förutsättningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Först har jag två struktursynpunkter. Det känns litet märkligt att man skall behöva stå i denna kammare och försvara att man diskuterar lagstiftning, på det sätt som jag har gjort tidigare. Situationen är faktiskt den att regeringen kommer till riksdagen med ett förslag till en lagstiftning, och vi har rimligen rätt att ha synpunkter på det; det är denna kammares uppgift. Den andra struktursynpunkten gäller att Alf Eriksson förfasar sig över Kretsloppsdelegationens hjul och snabbheten i det som utskottsmajoriteten har i sitt hjul. Jag är inte ensam om att tycka att Kretsloppsdelegationens förslag var bra. Mycket av det material som jag har redovisat stöder sig på det förslaget. Det är många i Kretsloppsdelegationen som har varit med om delegationens förslag, inte bara jag som centerpartist utan naturligtvis också partikolleger till Alf Eriksson. Det kan vara värt att notera att man där har varit med om att konstruera det hjul som jag har redovisat. Sedan vill jag ändå ta upp frågan hur Alf Eriksson ser på en del förhållanden. Låt mig bara ställa en fråga, för att undvika missförstånd om att alla aktörer skall bete sig rätt. Om jag står med CD-spelaren i Kiruna, med stöd av vilken lagstiftning, antingen regelrätt lag eller förordning, kan jag göra mig av med denna CD-spelare? Och var skall jag göra mig av med den? Jag skulle också vara mycket intresserad av att höra Alf Erikssons funderingar kring stenkrossen på lastbilsflaket. Måste Kalle som kör lastbilen ha tillstånd för att köra stenen på lastbilsflaket?
Herr talman! Återigen gör Lennart Daléus en tolkning av vad som sägs i majoritetstexten. Han snävar in tolkningen och hänvisar till att det inte finns något stöd för att skriva en förordning som skulle inrymma hans CD-spelare, som han har köpt någonstans i sydvästra Skåne. Om Lennart Daléus studerar betänkandet litet närmare ser han att det står så här: "Producentansvaret bör omfatta alla som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer elektriska och elektroniska produkter." Utifrån det finns det alla möjligheter att utforma en förordning som innefattar det som Lennart Daléus efterfrågar. Jag är nästan beredd att hålla med Gudrun Lindvall. Jag känner inte igen Lennart Daléus agerande i kammaren. Han brukar ofta hänvisa till att vi inte skall lägga oss i förordningstexter och binda upp alltför mycket. Men i det här fallet gör han det. Är det inte så att Lennart Daléus tidigare agerande här i kammaren har visat sig fungera ganska bra? Är vi inte överens om att det brukar bli bättre när alla aktörer får vara med och utforma reglerna och man känner ett ansvar för dem?
Herr talman! Jag förstår inte detta. Jag har inte bett att få den här propositionen på mitt bord. Regeringen kommer ju hit och talar om hur man tänker utfärda tillståndsplikt för transportörer. Regeringen kommer väl inte hit för att vi skall låta bli att ta ställning till det och inte ha någon åsikt om det. Det är självklart att vi skall göra det, och det är det jag gör. Jag talar om att sättet att utforma tillståndsplikten icke är bra. Man förmår inte skilja på avfall och byggmateriel. Det komplicerar livet för byggbranschen. Som Alf Eriksson vet har de uppvaktat oss om detta, därför att de är bekymrade. Herr talman! Alf Eriksson citerar vad som står och vad som kommer att gälla, men han går inte hela vägen. I propositionen står det följande: "Producenten bör ha en skyldighet att ta emot alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter av egen tillverkning, egen införsel till Sverige eller försäljning Det är mycket markant understruket att det är "av egen tillverkning, egen införsel" och att det gäller produkterna. Det är inte ett koppel av produkter, inte en märkesgrupp eller någonting sådant. Det gäller produkter av egen tillverkning och egen införsel. Det är det regeringen talar om för oss, och det är det vi måste korrigera i regeringens resonemang. Det är den korrigeringen som utskottsmajoriteten underlåter att göra. Därmed lämnar man ifrån sig ett material som just i vida fältet lämnar öppet för tolkningar. Det är vår skyldighet att lämna ifrån oss ett material som är så tydligt och precist som möjligt, som vägledning dels för regeringen när den utfärdar sina förordningar, dels för en allmänhet som har att ta del i kretsloppsarbetet och producentansvaret. Det gör man inte i detta betänkande.
Herr talman! Regeringen kommer hit med en proposition för att av riksdagen få möjlighet att utfärda förordningar. Regeringen talar också om vilken inriktning som man vill ha. Enligt vad jag har förstått är Lennart Daléus och jag inte speciellt oense om inriktningen. Det är bara det att Lennart Daléus inte tror att det kommer att fungera med de förordningar som skall skrivas. När det gäller att ta ansvar för egen produktion skall väl systemet byggas upp så att var och en ansvarar för sin produktion. Men lösningen av det här bör ske kollektivt. Det är den diskussionen som skall föras med samtliga producenter, importörer, försäljare osv. Jag kan se med stor tillförsikt fram mot att det här skall lösas. Om det inte blir fullfjädrat från första början har regeringen möjligheter att reagera ganska snabbt när det gäller förordningstexten. Man behöver inte gå hela vägen till riksdagen för att få de detaljändringarna till stånd.
Herr talman! I mitt anförande bad jag regeringspartiets representant här i debatten att konkret berätta vad de nya reglerna kommer att innebära för oss i vårt dagliga liv. Jag fick inget svar på den frågan. Alf Eriksson talar i sitt anförande om att det handlar om ett teoretiskt resonemang, men teorin hänger inte ihop. Det här kommer inte att fungera om myndigheterna inte hittar bra principer. Vi skall här besluta om något slags princip, som vi bara kan hoppas kommer att fungera. Jag tycker inte att riksdagen tar sitt ansvar om man släpper igenom förslag som inte är så logiskt sammanhängande som de borde vara. Jag menar alltså att regeringen inte tillräckligt har gått igenom helheten utan lämnar över till föreskrivande myndigheter att lösa principiella problem som borde avgöras på politisk nivå. Det är alltså inte detaljfrågor som återstår, utan det är principiella frågor. Det räcker alltså inte bara med att hänvisa till att myndigheterna skall göra det. Sedan blir jag också litet orolig när Alf Eriksson säger att regeringen snabbt kan ändra förordningarna när man har det principiella godkännandet från riksdagen. Det må vara sant från en teoretisk utgångspunkt, men vi vet att ett av problemen med socialdemokraternas näringspolitik är att företag inte får tillräckligt stabila regler och tillräckligt stabila villkor. Då skall vi inte införa nya regler som skall ändras med kort varsel, så att företagen lever i en osäker värld. Det kan skapa bristande sysselsättning och bristande tilltro till Sverige som investeringsland.
Herr talman! Jag tycker nog att vi är ganska överens om principer och inriktning. Jag har inte hört Lennart Fremling säga att vi inte skall ta hand om elektronikskrotet, att vi inte skall ta in det i kretsloppstänkandet. Jag finner därför att det inte finns några motsättningar när det gäller principerna, utan det är just när det gäller detaljutformningen som vi har ett återstående arbete - ett arbete som bör utföras i nära samarbete med dem som det berör. Sedan frågan om att ändra i förordningar.

Herr talman! Visst är det bra att regeringen nu tar ett steg till för att införa producentansvar. Folkpartiets kritik mot regeringens miljöpolitik går definitivt inte ut på att man kommer med för många och för snabba förslag, snarare tvärtom. Vi har väntat alldeles för länge på förslag till miljöbalk och en del andra förslag. Vi vill att producentansvar införs på grupp efter grupp av ämnen. Men eftersom förslagen ser ut som de gör i den här propositionen, kunde vi lika gärna ha överlåtit åt regeringen att successivt införa producentansvaret utan att återkomma till riksdagen rent generellt, eftersom det ger så litet vägledning och inte ett tillräckligt teoretiskt resonemang för att vara heltäckande. Jag tycker fortfarande att vi i riksdagen inte tar vårt fulla ansvar när förslagen släpps igenom såsom de är skrivna här. Därför vill jag avsluta med att fråga Alf Ericsson om regeringen kommer att utvärdera hur detta fungerar i praktiken. Kan vi räkna med att få en utvärdering som visar resultaten efter att myndighetsföreskrifterna har givits ut och trätt i kraft?
Herr talman! Helt kort: Utan att gå in på vad vi nu diskuterar om utvärdering ser jag det nästan som en självklarhet, för det pågår just nu en utvärdering av det producentansvar som vi redan har infört.
Herr talman! Jag tycker att den debatt som har följt efter Alf Erikssons inlägg inte ger någon som helst klarhet på alla de punkter på vilka vi har frågat oss hur problemen skall lösas och som vi har kritiserat. Jag ställde t.ex. själv tre frågor när det gäller detta med avfallsförbränning och förbud av deponi i framtiden.

Frågorna gällde om Alf Eriksson nu kan garantera att de kommuner som arbetar med sådana handlingsmetoder kommer att få fortsätta på den inslagna vägen. Här gäller det naturligtvis att definiera begreppet deponi. Vi hörde att Gudrun Lindvall, Miljöpartiet, ställde samma fråga: Vad är deponi? Detta måste ju redas ut, Alf Eriksson. Kan Alf Eriksson också ge besked till de kommuner som skulle föredra att satsa på denna teknik, nämligen biocellteknik, i stället för förbränning? Sist men inte minst: När avfallsskatten införs, kommer den då att utformas så att den ändå omöjliggör biocelltekniken och en längre deponering? Jag är lika nyfiken som Lennart Daléus på att få veta hur detta med stenkrossen egentligen skall betraktas, eftersom vi själva också för den typen av resonemang. Vi vill ha en definition av begreppet avfall.
Herr talman! Peter Weibull Bernström är en ivrig förespråkare av bioceller. Man skulle nästan kunna tro att det är en universalmetod som löser alla problem. Det är möjligt att det är en bra metod. Med de skrivningar som nu finns i utskottsmajoritetens text finns det inget som hindrar en fortsatt utveckling av biocellmetoden.

Visar det sig då att metoden håller måttet kan det självklart vara en bra metod att använda. Jag vill särskilt markera för Peter Weibull Bernström att vi naturligtvis inte är emot en positiv teknisk och biologisk utveckling. Tvärtom är det mycket positivt om den kommer till stånd. Men givetvis skall allting klara de miljökrav som vi också ställer på all annan verksamhet. Vi återkommer till avfallsbegreppet när det gäller miljöbalken.
Herr talman! Det är tydligen miljöbalken som skall förlösa alla de frågeställningar som vi har i dag. Då undrar man ju naturligtvis varför i hela friden regeringen lägger fram en proposition som är så tunn, så kontroversiell och som lämnar fältet fritt för så många frågor. Dessutom oroar den naturligtvis alla dem som är engagerade i de olika näringar som propositionen berör. Jag tycker att jag fortfarande inte har fått något svar på vare sig hur avfallsbegreppet skall definieras eller t.ex. hur detta med stenkrossen på lastbilen egentligen skall betraktas, ej heller på frågan om elektroniken. Alf Eriksson säger att biocellen inte är någon universalmetod. Nej, det är mycket möjligt. Men regeringen har ju inte ens fört ett resonemang om denna i sin proposition utan har endast skrivit någonting som av de flesta kommuner tolkas som ett förbud mot denna avfallshanteringsmetod framöver. Jag tycker fortfarande inte att vi har fått ett tillfredsställande svar på hur biocelltekniken kommer att betraktas i framtiden. Det är bekymmersamt att vi över huvud taget skall behöva behandla en så tunn och kontroversiell proposition, vars konsekvenser i framtiden vi egentligen vet så litet om.
Herr talman! Jag har en känsla av att Peter Weibull Bernström nästan vill konstruera problem. Jag har inte svarat tidigare på frågan om stenkrossen, därför att jag upplever inte att det kommer att bli något problem. Problemet kommer att lösa sig. Det är en skapad frågeställning, och det går säkert att skapa många andra sådana frågeställningar när frågan är under beredning. Sedan uppfattar jag inte att det är en så oerhört kontroversiell proposition som vi nu har behandlat. Som jag har sagt flera gånger tidigare upplever jag att vi är ganska överens om inriktningen och vad vi vill uppnå med de metoder som vi diskuterar. Jag känner stor tillförsikt när det gäller att vi kommer att hitta de metoder som behövs för att uppnå vår inriktning. Att det inte finns något resonemang om biocellen i propositionen är väl inte så konstigt. Vi har inte tagit upp och beskrivit en massa andra metoder som också finns. Men det som är gemensamt för alla metoder är att de skall vara bra för miljön och för det hållbara Sverige.

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall behandla föreslås att företag som har verksamhet som är tillstånds och anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen och omfattas av årsredovisningslagen skall lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Att företagen lämnar redogörelser för den miljöpåverkan som deras verksamhet åstadkommer är bra. Ännu bättre är det när de kan redovisa hur de åtgärdar den påverkan som deras verksamhet ger upphov till. Så sker också i Sverige i väldigt stor omfattning i dag. Man arbetar mycket seriöst med att komma bort från miljöstörande produktionsmetoder, och företagen försöker att få en så miljövänlig produktion som möjligt. Man är dessutom stolt över att visa upp arbetet i ett miljöbokslut. Man använder i allra högsta grad miljövänlig produktion som ett konkurrensmedel. Många företag deltar i EMAS-systemet om frivillig miljöstyrning, och fler företag överväger att ansluta sig. Inom EMAS-systemet skall de deltagande företagen vart tredje år lämna en miljöredovisning enligt EMAS, som kontrolleras av en extern, ackrediterad miljökontrollant. Regeringens förslag till reglering av företags skyldigheter att upprätta miljöredovisningar tycker vi moderater är en senkommen reaktion av symbolkaraktär. Förslaget gäller enbart företag som bedriver tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Det finns många andra företag vilkas verksamheter på olika sätt har stor indirekt betydelse för den yttre miljön. De lämnas utanför den här regleringen. Den föreslagna lagen kan dessutom påverka den nu så positiva utvecklingen i negativ riktning genom att lagens krav kan komma att uppfattas som en norm. En lagreglering är också i sig negativ. Den ökar den redan tunga bördan av formella regleringar som ligger på företagen. I dag får man intrycket att arbetet med att förbättra miljön i produktionen upplevs som trevligt ute i företagen. Det är roligt, och man är stolt över de framgångar man når. Man vill gärna presentera dem så snyggt och professionellt som möjligt. En tvingande lagreglering kan komma att dämpa den arbetsglädjen. Lagförslaget undanröjer inte heller de brister som i dag finns när det gäller möjligheten att jämföra olika företags miljöredovisningar med varandra. De kommer att kvarstå, och företagen kommer att på egen hand arbeta sig fram till redovisningar som antagligen kommer att bli mer jämförbara. Det är betydligt bättre om företagen själva får fortsätta att utveckla sina miljöredovisningar, sina miljöinformationer, med hänsyn till de krav som finns från kunder, finansiärer, den egna affärsverksamheten och inom ramen för den frivillighet som råder i dag. Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag vill också säga att Vänsterpartiet naturligtvis står bakom båda sina reservationer och också de särskilda yttranden som vi har fogat till det här betänkandet. I reservation 2 har Vänsterpartiet pekat på att vi tror att det faktiskt är fler företag än de som omfattas av 1995 års redovisningslag som bör avge miljöredovisningar av något slag. Det konkreta yrkandet går ut på att vi vill att regeringen skall definiera vilken typ av företag det skulle kunna vara och snarast återkomma med någon sorts utvidgad miljöredovisningsskyldighet. Utskottet pekar på att de som i dag inte omfattas av den här skyldigheten är ganska många. Man har också gjort sig litet smårolig och sagt: Skall vilken korvgubbe som helst ha miljöredovisning på sin verksamhet? Det är naturligtvis inte det vi är ute efter. Men en biluthyrningsfirma t.ex. är väl ett ypperligt exempel på ett företag som borde avge miljöredovisning men som inte gör det i dag. Det skulle kunna vara så i alla fall. Det är möjligt att vi har missuppfattat alltihop. Men då tycker jag att den socialdemokratiska majoriteten, utskottsmajoriteten, bör förklara detta på ett tydligare sätt och beskriva vad man egentligen menar. Jag tror att det här är en viktig del när det gäller att komma vidare i arbetet. Reservation nr 4, som vi också har skrivit, men som jag inte yrkar bifall till för att spara litet tid, handlar också om utvidgad miljöredovisning. Vi har tidigare pekat på brister i dagens miljöredovisningssystem därför att helheten inte syns. Vi vill att det tydligt och klart skall framgå varifrån t.ex. de råvaror kommer som behandlas inom ett företags verksamhet eller produktion. Det gäller också hur råvaror har transporterats, i det här fallet till Sverige. Det gäller hur varorna har transporterats vidare till butiken osv. Det gäller framför allt också hur man tar hand om den här produkten, varan, efteråt. När det gäller de särskilda yttrandena vill jag peka på ett litet särskilt. Det handlar om miljöutbildning för revisorer. Det är ofta så att vi använder fina ord i den här kammaren. Men vi skall också se till att det är verkligheten som förändras. Det skall inte bara vara fina ord som svävar omkring i luften eller på papper. Där tror vi att revisorerna fyller en ganska viktig funktion. I dag har väldigt få revisorer utbildning i miljökunskap. De vet inte vad de skall titta efter. De vet inte vad de skall pressa på. Därför skulle vi vilja ha en särskild miljöutbildning som riktar sig till revisorer. Vi har ju ställt ökade krav på miljöinformation och miljöredovisning. Med det vill vi visa att vi faktiskt menar allvar, så att vi kan fortsätta att förebygga miljöproblem i framtiden.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 3 och 4. Enligt den här propositionen om miljöredovisning och miljöinformation, skall de företag som i dag omfattas av 1995 års redovisningslag också lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan om verksamheten är tillstånds eller anmälningspliktig. Det här är en förbättring, men det kan knappast betecknas som ett steg mot en hållbar utveckling. Egentligen innebär det att företagen nu skall redovisa det de redan i dag redovisar till Naturvårdsverket på ett nytt ställe, ett nytt papper, nämligen i årsredovisningarna. Det är vi i och för sig positiva till. Men det är inget steg mot en hållbar utveckling. Det är en kosmetisk åtgärd. I dag gäller det kontroll över de stora punktutsläppen. Dem har vi koll på. Men det vi inte har koll på är de många små utsläppen. Alla verksamheter som har en viss miljöpåverkan - den lilla kemtvätten, åkeriet eller jordbruket t.ex. - borde redovisa sin miljöpåverkan. På samma sätt vill vi utvidga miljöredovisningen. Den som tillverkar en produkt borde också ha en informationsplikt till konsumenter och till allmänheten om att ha en livscykelanalys. I denna livscykelanalys vill vi att en produkts påverkan genom hela användningskedjan skall framkomma, t.ex. i transporten, vid konsumenternas användning och vid de olika effekterna av naturen i produktionen. Den tid är förbi då vi kunde fokusera på det som kommer ur skorstenar och avloppsrör. Regeringen säger själv att ett miljöanpassat näringsliv är en förutsättning för en hållbar utveckling och att man vill underlätta och stimulera utvecklingen till en hållbar sådan. Men det sker inte med denna proposition. Dessutom kan man säga att det finns andra som ställer krav på en vidgad miljöredovisning. I dag är det svårt att bedöma olika ekonomiska risker hos de företag som skulle kunna innebära olika miljörisker. För detta har det förekommit stark kritik från bl.a. finansinstituten. De kan i dag inte få information om olika företags miljörisker. Det finns vissa företag som har miljöredovisningar. Men det är inga miljöredovisningar som finansinstituten har någon nytta av. Det är oftast en allmänt hållen text som handlar om att företaget i fråga är duktigt på miljö. Ibland redovisar man olika andra åtgärder. Men det finns ingen gemensam redovisning som verkligen kan visa på de miljörisker som olika företag innebär. Det finns alltså ett krav från marknaden på att man skall ha miljöredovisningar. Allmänheten kan ha nytta av att få information om olika produkter, då kan konsumenterna läsa om dem i tidningarna och jämföra olika produkter. Då kan utvecklingen drivas i riktning mot produkter som är bättre för miljön. I dag har vi en ganska ytlig sådan utveckling. Vi vill driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade produkter. Jag vill kommentera en sak i propositionen. Naturvårdsverket har i en utredning sagt att man vill minska antalet verksamheter i Sverige som skall vara tillstånds och anmälningspliktiga, detta bl.a. på grund av att man inte har pengar för att kontrollera all verksamhet. Det innebär alltså att det i framtiden blir färre verksamheter som blir tillstånds och anmälningspliktiga. Det innebär att det blir färre verksamheter som kommer att ha detta upplysningskrav. Propositionen förlorar så att säga i omfattning. Antalet verksamheter som berörs av lagen kommer att krympa. Vi tror att man skall driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade produkter och att det är en av de viktigaste frågorna. En förutsättning för detta är att vi har miljöredovisningar och att vi har livscykelanalyser och att alla företag och inte bara vissa av dem som faktiskt har påverkan på miljön omfattas av denna.

Herr talman! Utskottet anser att ett miljöanpassat näringsliv är en av förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart samhälle. Att förbättra den miljörelaterade informationen om företagen är i sin tur en viktig förutsättning för att miljöanpassningen skall komma till stånd. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att det i årsredovisningslagen införs ett särskilt upplysningskrav för sådana bolag som är tillstånds och anmälningspliktiga enligt miljöskyddslagen. Upplysningskravet omfattar verksamheter som påverkar den yttre miljön. Utskottet tillstyrker även förslaget om ändringar i de särskilda lagarna om årsredovisning för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag. Lagutskottet har yttrat sig och förordar att de föreslagna förändringarna i lagstiftningen genomförs. Herr talman! Fyra reservationer och två särskilda yttranden har avgetts. I Moderaternas reservation yrkas avslag på regeringens förslag med hänvisning till att en del företag redan nu lämnar miljöredovisningar och att formella regleringar är en börda för företagen. Det är riktigt att olika former av miljöinformation i dag lämnas av en del företag, framför allt de stora. De nu föreslagna lagändringarna gör att miljöinformationen kommer att öka och att informationen kommer att vara baserad på mer likformiga fakta. De försvårar inte heller möjligheterna till utökad miljöinformation. Bördan på företagen bör inte i någon större utsträckning öka, då de uppgifter som nu skall redovisas redan i dag insamlas och lämnas till tillsynsmyndigheterna. I reservationen från Vänsterpartiet föreslår man att alla företag skall omfattas av miljöinformationskravet. Utskottet anser att den föreslagna förändringen först bör genomföras och vara i kraft en tid så att en utvärdering kan göras innan riksdagen överväger om ytterligare företag skall lämna miljöinformation. I Miljöpartiets reservation och i den gemensamma reservationen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslås att redovisningen skall omfatta även den miljöpåverkan som de tillverkade varorna kan ge. Utskottet anser att detta skall tas upp i samband med den förut nämnda utvärderingen av den nu föreslagna förändringen. Regeringen har för avsikt att senare återkomma med ett förslag om åtgärder för att stödja en öppen, lättillgänglig och kvalitetsgaranterad miljöinformation. I samband med det förslaget borde det finnas möjlighet att ta med de förändringar som föreslås i reservationerna. I de särskilda yttrandena tas frågan om den inre miljön och om revisorernas kompetens i miljöfrågor upp. Utskottet anser att de inre miljöfrågorna som nu behandlas i arbetsmiljölagstiftningen skall behandlas där även i fortsättningen. När det gäller revisorernas utbildning förutsätter utskottet att de kommer att bygga på sin kompetens med de kunskaper som krävs för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Herr talman!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

Herr talman! Vi tycker också att det är bra att företagen har miljöredovisningar som visar hur de förbättrar sin produktion allteftersom till miljövänligare produktion. Men vi tycker att det är fel att knyta detta till årsredovisningarna och därmed till redovisningslagstiftningen. Den har ju ingenting med miljön att skaffa på något sätt. Precis som Berndt Sköldestig sade i slutet av sitt inlägg har de revisorer som sköter den ekonomiska redovisningen ingen utbildning eller kunskap inom detta område. Vi tycker i stället att utvecklingen skall fortsätta på nuvarande sätt, nämligen att man har frivilliga miljöredovisningar. Det har ju visat sig att det finns en entusiasm ute bland företagen att arbeta med dessa miljöredovisningar och att visa upp hur de går vidare och hur de klarar av att hantera svåra miljöproblem på olika sätt.
Herr talman! Det är naturligtvis som Eva Björne säger, att det lämnas en hel del miljöinformation i dagens läge. Ungefär 60 % av de stora företagen lämnar olika typer av miljöinformation. Det är viktigt och riktigt. Vi vill naturligtvis hemskt gärna att detta skall utvecklas även i fortsättningen. Men vi tycker också att det är viktigt att den här typen av information kommer med i årsredovisningarna, eftersom det ställs krav från många håll, inte minst från aktieägare och andra, att denna information skall framgå i årsredovisningarna. Det tycker vi också är viktigt. Vi tycker också att det är viktigt att detta blir ett litet steg mot det hållbara samhället och kanske ett första steg att få någon likformighet i en del av de miljöredovisningar som man gör.
Herr talman! Berndt Sköldestig nämnde ytterligare en grupp som är påtryckare när det gäller att få fram dessa frivilliga miljöredovisningarna, nämligen aktieägarna. I detta betänkande och i regeringens proposition finns ingenting som kommer att innebära att det blir likformiga miljöredovisningar. Det har man ju över huvud taget inte tagit upp. Företagen arbetar nu, och de har funnit litet olika vägar. Men de känner också trycket från olika intressenter. Vi är helt övertygade om att man kommer att få likformiga miljöredovisningar. Det som bedrivs inom enmanssystemet bidrar också till detta. Där finns det miljörevisorer som har kunskaper och som klarar av att revidera detta. Då är det mycket viktigare, Berndt Sköldestig, att ni ser till att företagen har råd att arbeta med miljöfrågor, att ni bedriver en energipolitik och skattepolitik som gör att man har råd att ta itu med miljöfrågor, t.ex. Gränges Metall hemma i Sundsvall som inte har råd även om man har tekniken och kunskaperna att omvandla till en miljövänlig produktion. Men man har inte ekonomi, det sätter energipolitik och energiskatter stopp för.
Herr talman! Det är naturligtvis så att redovisningen inte kommer att bli helt likformig, men den blir likformigare än i dag, beroende på att det är olika saker som man måste mäta och rapportera nu. Det är utgångspunkten för redovisningen. Det är ur årsredovisningarna för företagen som många av aktieägarna, framför allt många av de nya små aktieägarna - det har blivit en folkrörelse i landet - hämtar sina upplysningar. Jag är inte speciellt orolig för miljökunskap hos revisorerna. Det finns en hel del miljökunskap, inte minst hos de nuvarande ekonomiska revisorerna. Naturligtvis kan en revisionsfirma köpa in kunskap och se till att man skaffar miljökunskap för att klara det ännu bättre.
Herr talman! Det enda som sägs i propositionen och i betänkandet är att den verksamhet som man redan i dag anmäler till Naturvårdsverket, sådant som är tillstånds eller anmälningspliktigt, skall ingå i årsredovisningen. Det här är ingen reform och innebär ingen större förändring. Det är bra att den upplysningen finns i årsredovisningarna. Då kan t.ex. aktieägare och andra lätt få information. Men det som behövs i Sverige, och det har krävts av t.ex. finansinstituten, är en miljöredovisning som visar på t.ex. hur mycket transporter det krävs för att producera en viss vara. Skulle det vara så att man vet om att regeringen kommer att höja energiskatten kan man bedöma vad det kommer att innebära för företaget. I dag kan man inte få den informationen. Miljöredovisning, som all verksamhet som på något sätt har en miljöpåverkan och även livscykelanalyser i årsredovisningarna, är någonting som är en förutsättning för en hållbar utveckling. Varför kan man inte ta det steget? När man driver sådana krav, som jag skulle vilja kalla Kalifornienkrav, som innebär att man säger att det skall tillverkas miljövänliga bilar som inte finns i dag ställer man krav på en utveckling. Då sker också den utvecklingen. Man drar utvecklingen genom efterfrågan. När kan socialdemokraterna komma att tänka sig att driva en utveckling mot ett hållbart näringsliv och kräva utökade miljöredovisningar?
Herr talman! Det är ingen som har påstått att det här kommer att lösa alla problem. Det här är inte det allena saliggörande när det gäller miljöredovisningar eller den hållbara utvecklingen, utan det här är ett sätt att i årsredovisningen också få in de relevanta miljöuppgifter som kan behövas och som finns tillgängliga. Det är precis vad det här är, ingenting annat. Vi är naturligtvis också intresserade av, precis som Miljöpartiet, att vi får en hållbar utveckling, att vi får till stånd någon typ av standard för miljöredovisningar. Regeringen har aviserat att det kommer ett förslag om det. Vi skall så småningom få ta ställning till en miljöbalk som kommer att betyda mycket och som kommer att ge oss utgångspunkter att jobba vidare ifrån. Jag har inte några andra åsikter än Yvonna Ruwaida om att det är på det här sättet vi måste jobba på. Vi måste se till att vi sätter målen högt och får utvecklingen att rulla på mot ett hållbart ekologiskt samhälle.
Herr talman! Det står i betänkandet att en av förutsättningarna för att företag, enskilda m.fl. skall kunna delta i arbetet för en hållbar utveckling är tillgång till öppen, lättillgänglig och kvalitetsgaranterad information som beskriver företagens miljöpåverkan. Detta är min uppfattning, som socialdemokraterna förhoppningsvis kan dela. Däremot delar jag inte socialdemokraternas mening att vi behöver avvakta. Vi kan ställa krav. Sedan kan det utvecklas en standard under resans gång. Vi kan inte bara sitta och vänta och rulla tummarna. När kommer man att genomföra de här kraven? Det vet vi inte i dag så som det ser ut. Jag ville också fråga hur socialdemokraterna ser på att det faktiskt är färre verksamheter som i framtiden kommer att vara tillstånds och anmälningspliktiga. Färre verksamheter kommer över huvud taget att omfattas av den nya lagen när det gäller redovisningsplikten.
Herr talman! Ur den aspekten är det inte bra om det blir färre företag. Men om det blir färre företag borde det också vara färre företag som har så pass farliga utsläpp att det är värt att redovisa. Det är väl så man får se på det. Jag tror att det här kommer att leda till att det blir någon typ av enhetlig redovisning utifrån de ämnen som registreras på de enskilda företagen. Jag tycker också att vi skall ställa krav, och vi kommer att ställa krav, på den här utvecklingen. Men vi skall göra det vid rätt tillfälle och när vi har underlag för att göra det. Vi skall ta det här för precis vad det är. Det här är alltså ett sätt att föra in viss miljöinformation i årsredovisningen. Det är ingenting annat. Det här är inte det enda betänkande som kommer att läggas fram om hållbar ekologisk utveckling.

Fru talman! Det statliga företagsägandet är ganska omfattande. Sammanlagt hade den statliga företagssektorn 1996 exklusive de statliga kreditinstituten en omsättning om 226 miljarder kronor. Den hade drygt Statens kapital i företagen mätt som andel av justerat kapital uppgår till ungefär 148 miljarder. Den företagsgrupp som staten är hel eller delägare till utgör alltså en betydande förmögenhetsmassa. Ägande ställer krav. Ägande av företag kräver ansvarstagande, engagemang och kunskap, och man måste ta sig tid att sätta sig in i ägarfrågorna. Inte minst visade bank och finanskrisen att staten ofta är dålig som ägare av företag. När krisen kom visade det sig att man inte hade orkat ta tag i ägarfrågorna. Ett passivt och dåligt ägande kostar i form av välfärdsförluster, pengaförluster och förlorade jobb. Varför skall då staten äga företag? Det finns eller har i varje fall funnits många skäl till det. I vissa fall är det berättigat med statligt ägda företag. I många fall finns det historiska skäl till att staten äger vissa företag, som t.ex. LKAB och Göta Kanalbolag. Men det är viktigt att syftet med ägandet fortlöpande redovisas och att det redovisas för varje företag. Det finns nämligen sannolikt - eller i varje fall fanns det när företaget en gång införlivades i den statliga sfären - ett syfte med att det skulle vara just ett statligt ägande. Därför borde den årliga redogörelsen kompletteras med ett angivande av detta syfte. Därigenom ges möjlighet till prövning och omprövning av om syftet har uppnåtts eller kommer att uppnås. Vad är syftet med ägandet i t.ex. Svenska Skogsplantor AB? Jag ställde för ett år sedan samma fråga till Dag Ericson, och jag hoppas att han nu efter ett års funderande har ett svar. Det hade han nämligen inte då. Vilket är syftet med ägandet av den här typen av företag - av Enator, LKAB och alla de andra företag som finns med i redogörelsen? Hur skall vi kunna vara säkra på att man har uppnått syftet när man inte redovisar det? Allt detta borde framgå av den årliga redogörelsen, och därför har vi skrivit en fyrpartimotion om saken. Vi har därför också avgivit en reservation vid utskottets betänkande. Jag är litet fundersam. Varför är Dag Ericson och socialdemokratin så rädda för att redovisa detta syfte? Det vore fullt rimligt att riksdagen gavs en möjlighet att se vad som är syftet, för att kontinuerligt kunna ompröva det. Ägande kräver engagemang. Det tar tid och kraft från andra angelägna områden. Är det ägarfrågorna runt Svenska Skogsplantor som näringsministern skall ägna sin tid åt, i stället för att förbättra företagsklimatet och avreglera och förenkla? Hör det till utbildningsministerns viktiga värv att bevaka ägandet av Det är ju så att ägande och skötsel av företag tar tid som annars skulle ha kunnat ägnas åt annan angelägen verksamhet. Det är samma sak med det kapital som är låst i de statliga företagen. Är det den bästa användningen för staten av minst 150 miljarder att ha dem just här? Rimligen borde det finnas många andra angelägna uppgifter. Dag Ericson! Vilket är syftet med det statliga ägandet av alla dessa företag? Varför kan ni inte redovisa det? Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Den regeringsskrivelse som här skall debatteras handlar om hur det har gått för de bolag staten äger. Men en underliggande diskussion handlar om statens roll i ett modernt, demokratiskt och marknadsekonomiskt samhälle. Skall staten själv vara en verksam aktör på denna marknad eller vara den som sätter upp spelreglerna för alla andra och inget annat? Det finns tre grundläggande problem med statens ägande av företag. 1. Staten skall fungera som en balanserande part gentemot marknaden, ställa upp generella regler och se till att de efterlevs. Marknadsekonomin bygger inte på en total anarki, som en del tycks tro, utan på en stark och tydlig lagreglerande statsmakt. En sådan makt bygger på att alla måste kunna lita på dess oväldiga agerande och neutralitet i de enskilda situationerna. En statsmakt som samtidigt agerar som ägare till konkurrerande företag på en marknad får allt svårare att hålla denna rågång tydlig och än värre: kan av dem som berörs lätt misstänkas för att inte vara opartisk. 2. Även om det kan synas som om de flesta statliga företag genererar vinst, i varje fall i dag, är det ändå så att staten genom att leka företagsägare gör att vi alla som medborgare via våra skattemedel tvingas ta affärsmässiga risker. Man är utan den insyn som övrig offentlig demokratisk verksamhet är omgärdad av. I princip kan ju allt i ett företag stämplas som affärshemlighet. 3. Den sista punkten följer egentligen av de redan nämnda två. Statliga företag kan konkurrera på ojämlika villkor mot tänkbara andra aktörer, som därmed riskerar att slås ut. Genom att ha hela skattekollektivet bakom sig har dessa företag en säkerhet som få andra och kan därmed ges gynnsammare villkor. Genom att ägas och styras av samma part, som sätter upp spelreglerna för hela marknaden, och därmed vara en blandform mellan företag och verk eller myndighet, som dessutom de flesta en gång i tiden var, är det ofrånkomligt att de får ett lyssnande öra som ingen annan vid tillkomsten av regleringar. Jag vill sammanföra hela detta resonemang till en punkt: Statliga företag är en uppenbar gökunge i ett modernt, demokratiskt och marknadsekonomiskt samhälle. Det är därför bra att det tas ytterligare steg för att minska det statliga ägandet i ett antal företag, som det redogörs för i den aktuella skrivelsen. Jag och Folkpartiet hoppas på en fullständig avveckling härav i ett flertal av dessa och andra företag, vilket omnämns i det särskilda yttrandet. Men så länge staten är ägare av ett antal företag måste en tydlighet i ägandet och syftet med det finnas. Det kan finnas verksamheter som är s.k. naturliga monopol, där det aldrig skapas en fungerande marknad. Samtidigt krävs det en affärsmässighet i relationerna gentemot kunderna. En gång i tiden var post och telefoni sådana verksamheter. Det var naturligt för staten att sköta dem och att successivt göra dem mer affärsmässiga, så att de i dag är renodlade företag. Den intressanta fråga som uppkommer i ett skede när det faktiskt börjar uppstå en konkurrens på dessa marknader är vilket syfte staten, dvs. vi alla i Sverige, har med de företag vi nu äger. Är det för att behålla någon form av monopol på marknaden av nostalgiska kontrollskäl, exempelvis vad gäller prissättningen? Är det för att tjäna pengar åt skattebetalarna, som å andra sidan till nästan hundra procent betalar för servicen i andra änden? Är det för att kunna garantera en regionalpolitisk aspekt vad gäller en servicegrad i hela landet som man anser att marknaden inte klarar av? Är det för att bereda marken för en fullständigt konkurrensutsatt marknad och under en övergångstid ha insyn och möjlighet till påverkan på dess utveckling inifrån? Det är en avsevärd skillnad mellan dessa och andra mål med verksamheten. Några är dessutom mera önskvärda än andra i ett liberalt perspektiv. I dag synes det vara flera oförenliga mål som bolagen samtidigt har att följa, men utan att det lyfts fram och utvärderas. Jag vill ta ett konkret aktuellt exempel som jag tror kan ge en bild av problemet och det diffusa i att få klart vad som egentligen gäller, vad man egentligen skall agera som. Det gäller Telia. Hade det uttalade syftet med Telia varit klart - om regeringen med sin redovisning av bolagets verksamhet hade talat om vad det är, vad som gjorts för att nå dithän samt vad som avses att göras - tror jag att den nu mycket märkliga diskussionen om taxorna skulle ha kunnat undvikas. Den oklarhet som nu råder - om Telia skall konkurrera om de attraktiva kunderna och agera självständigt på marknaden eller om Telia skall hålla nere privatkundernas taxor i glesbygden för att de skall kunna ringa grannen eller vårdcentralen billigt - hade aldrig behövt uppstå, i alla fall inte efter det att beslut är fattat i Telias styrelse. Det blir närmast absurt när staten som ägare frånhänder sig sitt aktiva ägaransvar just för att man skall vara neutral gentemot alla parter. När sedan bolaget agerar som den fria aktör det skall vara går staten ändå in och ger bassning i stället för att redan från början vara en aktiv och tydlig ägarpart. Exemplet Telia visar hur komplicerad bilden blir: Är staten en generell reglerare eller en ägare? Hur skall det egna bolaget och alla andra aktörer på marknaden veta vad som gäller? En levande och ständigt uppdaterad syftesbeskrivning av varför staten alls äger verksamheten och vad man önskar sig av den, som man sedan håller sig till, hade åtminstone varit en hjälp på vägen. Därför är vi besvikna på utskottet för att man där inte gått på flerpartimotionen om att i den årliga redovisningen av statliga bolag också ta upp frågan om statens syfte med sitt ägande i respektive bolag. Fru talman! Mot denna bakgrund instämmer jag i
Fru talman! Det är reprisernas afton. Mikael Janson, det är trevligt med en ny talare här och en ny i utskottet. Jag tänker köra min vanliga paroll. Vi i Miljöpartiet anser att bristerna i statens sätt att ta ägaransvar är så stora att frågan om statlig ägarpolicy bör bli föremål för en parlamentarisk utredning. Men det skall inte förhindra att man redan i dag från departementshåll aktivt kan börja jobba med dessa frågor. De statliga företagen indelas ju i fyra grupper: tekniska monopol -, företag som arbetar med vådliga och hälsofarliga substanser samt företag som inte kan komma till stånd på normala kommersiella villkor men där samhällsintresset motiverar att ett företag startas. Vi tycker att det vore rimligt att staten som ägare hade en uttalad företagspolicy för var och en av de fyra grupperna. Det är egentligen oförsynt att inte staten, när staten är ensamägare eller den största ägaren, tar sitt ansvar gentemot företaget genom att ha en generell företagspolicy för var och en av grupperna. Staten skall vara ett föredöme när det gäller relationerna till företagets intressenter - ägare, anställda, leverantörer och kunder - men staten skall också vara ett föredöme när det gäller etik samt miljö och resursfrågor i vid bemärkelse. Under senare år har ett renodlat marknadstänkande kommit att dominera teorin kring företagandet. Vinstmaximering, i huvudsak kortsiktig, blir då företagens enda mål. Vi i Miljöpartiet menar att etik och miljö skall gå före profiten. Vi anser t.ex. att etiska investeringar är mycket intressanta. Tanken bakom etiskt investerande är att förränta kapital, samtidigt som investeringen uppfyller vissa etiska kriterier. På så sätt ges spararen en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Etiskt investerande är ett samlingsnamn avseende hur investeringar placeras utifrån moraliska, sociala och/eller ekologiska kriterier. Investeringskriterierna kan delas upp i två undergrupper: positiva respektive negativa kriterier. Negativa kriterier är de verksamhetsområden som man vill undvika med en investering, t.ex. miljöförstörande verksamhet samt produktion och försäljning av tobak och tobaksprodukter. Positiva kriterier listar verksamhetsområden som man vill stödja med sin investering, t.ex. avfallsåtervinning, hälsovård och alternativa energikällor. Fru talman! En avart vad gäller statligt ägda företag bör nämnas, nämligen Vin & Sprit AB. Verksamheten inom The Absolute Company är koncentrerad till Absolut vodka, och huvuddelen exporteras. Den aggressiva marknadsföringen gentemot bl.a. u-länder är oetisk, inte minst när man betänker den alkoholpolitik som bedrivs i Sverige. Syftet med den är väl troligen att ha kontroll över alkoholen för att denna inte skall få för stor spridning. Nedgången i Sverige skall inte kompenseras genom exploatering av u-länderna! Vin & Sprit AB borde åläggas att offentligt redovisa vad bolaget gör för att Världshälsoorganisationens och regeringens mål om en med 25 % minskad alkoholkonsumtion till år 2000 skall kunna uppfyllas. När det gäller tillverkning och saluföring av substanser som är hälsovådliga eller områden där konsumtionen bör hållas måttlig - såsom tobak, alkohol och läkemedel - bör konsumtionshöjande konkurrens förhindras. Dessa verksamheter bör alltså vara statliga monopol i affärsverksform, eftersom vinstmaximering uppenbart är i konflikt med företagets syfte. Detta syfte borde uppenbarligen vara att minimera konsumtionen av företagets produkter. Här vill vi att hälsa skall gå före vinstmaximering. Rymdbolaget är ett annat monopolföretag. Att Sverige genom ESA stöder uppskjutning av en sond med plutonium ifrågasätter vi i Miljöpartiet starkt. Cassiniprojektet innebär att man har sänt upp en raket, Titan IV, till Saturnus och månen Titan. Cassinisonden kommer att snurra runt Saturnus i fyra år för att samla in data om planeten, dess ringar, magnetiska omgivning och månar. Detta kan tyckas vara lovvärt, men eftersom Cassinisonden inte har tillräcklig drivkraft för att ta sig direkt till Saturnus skall den först runda Venus två gånger. Sedan dras den tillbaka praktiskt taget direkt mot jorden, som den passerar vid ett avstånd om knappt 500 kilometer. Detta väntas inträffa i augusti 1999. Det allvarliga är att ombord finns 32,9 kg plutonium, en större mängd plutonium än man någonsin skickat ut i rymden. Plutoniet är till för att driva sondens elektriska apparatur som ungefärligen motsvarar sex glödlampor under färden. Vi vet alla att plutonium är ytterst giftigt. Om raketen skulle explodera - samma typ av raket misslyckades vid Challengerolyckan 1986 - eller om raketen misslyckas med att tränga igenom atmosfären, kan plutonium spridas över jorden. Ju högre upp i rymden som olyckan inträffar, desto större delar av jorden kan bli smittade. Att Cassiniprojektet sker enligt gällande internationella regler, som Sverige varit med om att utarbeta och godkänna, gör inte att det finns mindre anledning att protestera mot projektet. Vi anser att man inte kan acceptera detta. Vidare har vi genom att det är fråga om ett monopol möjlighet att agera från svensk sida. Det är alltså avtalet som måste vara felskrivet. Reglerna måste ändras. FN-resolutionen från 1992 om principer för användning av kärnkraft i rymden har som syfte att minimera spridningen av radioaktivt material i rymden. Ändå skickar man upp den här sonden. Således kan det inte vara tillräckligt tydliga skrivningar. Vi i Miljöpartiet menar att företag som ägs av staten skall kunna avkrävas en tydligare ägarpolicy. Det kan gälla demokratisk kontroll. Det kan också gälla miljöpolicy eller etiska investeringar. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Vi behandlar nu den årliga redovisningen vad gäller företag med statligt ägande. Det här är alltså ett ärende som återkommer år efter år för att vi skall få tillfälle att diskutera hur vi förvaltar våra gemensamma tillgångar och stämma av situationen just nu. Listan över statligt ägda företag är omfattande. Enligt min mening är den alltför omfattande. Jag menar att staten inte skall äga företag som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad. Tvärtom skall staten dra sig undan där. Vi har i andra sammanhang föreslagit att företag på den marknaden skall säljas ut och ägandet spridas på många händer för att ekonomin skall fungera på bästa möjliga sätt. Statens uppgift är att besluta om lagar och regler som skall reglera hur företagen skall verka och naturligtvis att se till att de reglerna följs. När man blandar ihop rollerna som spelare och domare bäddar man för många stora problem. Några av de problemen kan man enkelt utveckla litet grand utifrån detta faktum. Om ett företag går hemskt dåligt, hur skall staten som ägare då agera? Skall man skjuta till medel av de begränsade resurser vi har att disponera? Skall man ta pengar från angelägna verksamheter som staten upprätthåller? På samma sätt blir det i en situation när det går bra för ett företag, när företaget behöver nya pengar för att investera, för att expandera, för att verka på nya marknader. Telia har nämnts som ett exempel. Företaget behöver stora resurser framöver för att expandera. Man kan ju knappast förvänta sig att staten över sin budget i konkurrens med angelägna önskemål inom vård, omsorg och skola tänker sig att vi som politiker prioriterar att plocka fram låt oss säga 8 miljarder kronor för att Telia skall kunna expandera. Här har vi problem. Det är problem om företag går dåligt, och det är problem om företag går bra. Vi har naturligtvis ständiga gränsdragningsproblem när det gäller konkurrensfrågor. Företagen förtjänar aktiva ägare. För den skull tror jag att det är angeläget med ägarspridning. En av de reservationer som är fogade till betänkandet bygger på en fyrpartimotion. Vi som motionärer vill att staten återkommer med klara besked om syftet med det ägande som staten har och om planer för de företag som vi gemensamt äger i dag för att vi skall få tillfälle att öppet diskutera det. Jag hoppas att Dag Ericson i sitt anförande öppet kommer att diskutera den här frågan. Vilka är skälen till att vi inte öppet skall redovisa varför staten äger företag, vilket syftet med ägandet är, och vilka planer man har för framtiden? Varför skall inte detta redovisas för riksdagen? Jag tror att det skulle vara angeläget för att vi på bästa sätt skall hushålla med de begränsade resurser vi är satta att förvalta. Jag vill yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande, NU6, behandlas skrivelsen nr 1997/98:20, angående 1997 Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna utan ytterligare åtgärder. Samtidigt avstyrker utskottet en motion från Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna som är exakt likadant formulerad som förra året, men med justerade siffror. Även vid detta tillfälle ställde man i motionen krav på att den årliga redogörelsen i fortsättningen skall kompletteras med en redovisning för varje företag av syftet med det statliga ägandet. Motionen följs nu upp med reservationer i betänkandet. Utskottet avstyrker också en reservation från Miljöpartiet. Man vill, precis som Eva Goës sade, dela in de statliga företagen i fyra olika policygrupper. Man vill för varje viktigt statligt företag ta fram en enskild policy och man vill också tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram förslag till ägarpolicy. I det här fallet vidhåller utskottet sin tidigare uppfattning att frågor om riktlinjer för och syftet med statliga ägande av företag bör tas upp i andra sammanhang än just i den årliga redovisningen som lämnas till riksdagen. Jag tänker lämna en kort redogörelse för hur handläggningen av frågor kring redovisning för företag med statligt ägande går till och vad som gäller. Sedan början av 80-talet lämnar regeringen årligen till riksdagen en redogörelse för företag med statligt ägande. Våren 1996 anmälde regeringen i en proposition att regeringen avsåg att utveckla och förbättra den årliga redogörelsen till riksdagen. Där skulle man bl.a. komplettera med uppgifter om omstrukturering, försäljning av aktier och nyemission. Regeringen skulle även lämna bedömningar om den långsiktiga utvecklingen och redogöra för aktuella ägarfrågor. Riksdagen kommer därvid att årligen mer effektivt få möjlighet att ta ställning till eventuella förslag avseende den övergripande utvecklingen och inriktningen av statens företagsägande. Förutom detta ingår verksamhetsbeskrivning, redogörelse för viktiga händelser under 1996 och utsikter för 1997. Översikt över ekonomiska uppgifter, information om styrelse, revisorer, företagsledning och dotterbolag samt ett personregister över styrelseledamöter i bolaget skall även lämnas. Allt detta finns nu med i skrivelserna över statliga företag. Till skillnad mot vad som sagts i de två motionerna som lämnats finns det alltså riktlinjer för förvaltningen av statens ägande. För det första: Statliga företag skall arbeta under krav på effektivitet, avkastning på det kapital företaget representerar och strukturanpassning. För det andra: Den som utövar förvaltningen av ett statligt ägt företag skall med utgångspunkt i uppsatta verksamhetsmål aktivt följa företagets utveckling och vidta åtgärder för att företaget skall uppfylla kraven på effektivitet, avkastning och strukturanpassning. Det som här har tagits upp av de olika partierna är ett helt annat svar än vad som finns i själva skrivelsen. Skrivelsen redogör för vad de statliga företagen har gjort och vilka olika insatser de har gjort. Det är i skrivelsen alltså inte fråga om ägarpolicy och inte om hur ägandet skall vara. Jag lyssnar och jag hör många gånger att ni egentligen inte vill ha ägarfrågorna belysta utifrån frågan om hur de skall skötas. Det är flera partier som säger rent ut att man inte vill att staten skall äga företag. Det har vi hört flera gånger. Göran Hägglund tog bl.a. upp det mycket konkret. Men det framgår inte av någon av de motioner som lämnats. Där har det endast talats om policyfrågor. Det är policyfrågorna som vi bemöter. Vi tycker inte att det skall tas upp i en skrivelse varje år. Det skall behandlas i exempelvis en proposition eller i andra sammanhang, men inte i samband med redogörelsen av skrivelsen. Med hänvisning till vad jag har sagt yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i sin helhet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Dan Ericson säger att den motion som vi har väckt har klara likheter med den motion som väcktes i samma ärende förra året. Det är rätt. Anledningen till det är uppenbar. Inget har hänt sedan förra året på det här området. Jag vill hänvisa till betänkandet där utskottets majoritet diskuterar det här. Man säger att i det betänkande som vi diskuterade förra året anfördes att frågor om riktlinjer för och syftet med det statliga ägandet av företag bör tas upp i näringspolitiska princippropositioner eller i särskilda propositioner om statliga företag. Vi har uppenbarligen inte fått någon sådan redovisning av syftet med det statliga ägandet sedan förra årets betänkande. Slutsatsen borde alltså vara att regeringen inte har lagt fram några princippropositioner eller särskilda propositioner om statliga företag, vilket i och för sig kanske kan vara bekymmersamt. När tror Dag Ericson att vi som folkvalda ledamöter kan få den beskrivning som utskottet förra året sade att regeringen borde komma med till riksdagen? Det är riktigt som Dag Ericson säger att vi inte bara vill veta mer om planer för företagen, utan vi vill också veta vad syftet är. Skälet är naturligtvis att vi skall kunna värdera om det är rätt att binda företag i verksamheten. Finns det starka skäl som motiverar statligt ägande på just det här området eller kan vi använda våra resurser på ett bättre sätt? Det är ju det som vi vill komma åt. När kan vi förvänta oss besked på det här området? Vi har inte fått det sedan debatten förra året. Kommer vi att få det inför debatten som följer kommande år? Jag är rädd för det.
Fru talman! Det regeringen lämnade besked om våren 1996 var att man skulle redovisa utveckling och förbättringar av redogörelsen till riksdagen. Olika frågor om ägarpolicy har regeringen inte lämnat någon uppgift om eller något förslag till, så därför kan inte jag eller någon annan tala om huruvida det skall komma någonting. Men vi har sagt att om det skall bli förändringar i den biten skall det inte stå i skrivelsen om redovisningen när det gäller statliga företag, utan då skall det bli något separat där det här resonemanget tas upp från helt andra utgångspunkter. Det skall alltså inte vara kopplat till skrivelsen. Det är det som är viktigt. Skrivelsen avser en redogörelse av vad som har skett med de här företagen, och det skall inte sammankopplas med en ny policy eller någon förklaring av hur man vill att det här skall fungera i framtiden. Skrivelsen är för respektive företag, men det är sammanslaget för alla.
Fru talman! Jag förstår då att Dag Ericsons invändning är att den redogörelse som vi efterfrågar när det gäller syftet med det statliga ägandet är att det inte passar sig att den presenteras i samband med just skrivelsen. Men situationen är ju den att det har gått ett år sedan föregående debatt och att vi inte har fått någon redogörelse i något annat sammanhang heller. Det intressanta för oss är naturligtvis inte främst i vilken form redogörelsen kommer utan att den kommer. Frågan till Dag Ericson kvarstår då: Kommer det någon sådan redogörelse, och när kommer det en sådan till oss folkvalda för att vi skall kunna se om det är motiverat med statligt ägande på just det området?
Fru talman! På den konkreta frågan finns det inget svar. Vi har ingenting klart, och regeringen har inte sagt att man skall lämna en redogörelse. Men vi har sagt att det som skall ske i den här frågan skall icke ske genom skrivelsen. Om det kommer någonting så kommer det i form av en proposition eller ett tillkännagivande, men inte genom denna skrivelse, som talar om hur företagen har fungerat, i detta fall under 1996. Jag hoppas att det är ett klart besked, även om jag förstår att Göran Hägglund vill ha ett exakt datum. Det finns alltså ingenting, och det finns inte något beslut om att det skall bli någon skrivelse i det här sammanhanget. Men vi har sagt att om det kommer någonting skall det inte komma genom denna skrivelse utan separat.
Fru talman! Vi har, som sagt var, inte något annat att reagera på än just skrivelsen, och det är därför vi väcker en motion. Jag upprepar att vi vill ha en parlamentarisk utredning, som lägger grunderna och där man tar upp miljö, hälsa, etik och demokratisk kontroll, så att detta ingår i ägarpolicyn. Som jag sade förut kan jag inte acceptera att vi säljer aggressivt till u-länder, t.ex. Absolut vodka, och att vi skall ståta med det när dessa företag har vinstmaximerat. Är det någonting att skryta med från regering och riksdag? Jag tycker inte det. Man borde då ha en policy och skriva in den, och sedan kan man utvärdera skrivelsen när det har gjorts miljöredovisning, hälsoredovisning, etiska investeringar osv. Det är mycket intressant, och det är därför jag begär en parlamentarisk utredning. Varför kan inte regeringspartiet bistå den önskan?
Fru talman! Jag kan dela Eva Goës uppfattning. Ni har trots allt i er motion hänvisat till "något företag", som ni tycker inte har varit så som ni tycker att det skall vara. Men det finns en viss linje i en del av motionen. Däremot delar jag naturligtvis inte uppfattningen att regering och riksdag skulle ståta med en viss lyckad satsning i något sammanhang. Om företagsledningen däremot gör det är det inte konstigt. Det tillhör väl spelets regler att man är glad och lycklig om det går bra för ett visst företag. Däremot har ni gått in på ett speciellt område, på ett visst företag som ni inte tycker har skött sig. Det är så jag uppfattar den här skrivelsen också. Det är så den skall bemötas och så den skall diskuteras, dvs. från ett företags eller flera företags synpunkter som inte är bra.
Fru talman! Jag har tidigare också kritiserat Rymdbolaget, Atomkraft osv. Vi tycker att man kunde ha börjat med avveckling av kärnkraften och visat att det fanns statliga företag som jobbade för den alternativa sidan. Vi har alltid gått in och tittat på företag, som Celsius och Bofors osv., eftersom vi i Miljöpartiet har våra grundläggande etiska värderingar. Det är därför som vi har kört med det här sedan 1988, så det är ingen nyhet. Vi tycker att man med de här huvudprinciperna skall börja ta hänsyn till miljö, hälsa och etik. Det gör vi i andra sammanhang, t.ex. i handelspolitiska sammanhang, där vi är väldigt noga med att få in miljöklausuler och sociala klausuler.
Fru talman! Det man kan säga om den biten är naturligtvis att om det kommer någon proposition eller liknande finns det alla möjligheter att i samband med den - om det kommer någon; det är viktigt att poängtera - påpeka de här bitarna. Det är naturligtvis riktigt att man kan göra det. Men det finns ingen diskussion som man kan föra i det här fallet när det gäller skrivelsen. Det är det som jag vill komma fram till och som jag tycker är viktigt. De här riktlinjerna kommer in om det kommer något annat än en proposition. Då är det utmärkt att ta upp det. En del av er motion är riktig, men inte den del som handlar om att riktlinjerna skall finnas med; det har inte med skrivelsen att göra.
Fru talman! Det är riktigt att vi vill minimera ägandet i företagen. Men vi är ägare och kommer så att förbli i ett antal år, som det verkar. I en del fall är det säkert rimligt. Då gäller det att vara en aktiv ägare och visa att man vill någonting med företagen. Då är det lämpligt att göra det i samband med att man får redovisningarna. Om inte annat kunde regeringen lägga fram en proposition i samband med detta om de företag som finns, hur man vill utveckla dem och hur man ser på dem. Det vore ett lämpligt tillfälle för att visa att man är en aktiv ägare och bryr sig om dessa företag. Jag förstår egentligen inte varför man bara skall visa effekterna, dvs. utvecklingen, strukturanpassningar och ekonomiskt utfall, men inte orsakerna, dvs. syftet utifrån statens intresse med företagen och att de agerar som de gör. Det vore ett lämpligt tillfälle att göra detta, och det är därför som vi har väckt flerpartimotionen om detta.
Fru talman! Mikael Janson tycker att man i samband med den här skrivelsen kan lägga fram en proposition eller liknande. Ja, det kan man naturligtvis göra. Man kan lägga fram den vid vilket tillfälle som helst, men det är trots allt inte den debatten vi för. Vi för nu en debatt om den här skrivelsen. Det som jag tycker är tråkigt i det här sammanhanget är att en del partier mycket klart uttalar att de här företagen sköts dåligt. De ger faktiskt en vinst, en ganska hyfsad vinst. Man kan tro att de statliga företagen sköts dåligt och att alla de privata företagen sköts väldigt bra. Vi kan gå tillbaka till bankkrisen, för att se att det inte bara var Nordbanken utan också privata banker som gick dåligt. Vi har nu Trustorhärvan osv. Vi skall inte värdera de här företagen från den synpunkten, därför att det finns mycket bra skötta företag, som ger vinst, gör stor nytta och har många anställda. Det är viktigt att vi kommer ihåg det, därför att vi skjuter in oss på en grupp anställda och företagsledare som gör ett mycket fint jobb. Jag tycker inte att vi som ägare skall säga att det är dåligt skötta företag. Det är de i princip inte. Det finns säkert de som är dåligt skötta, men det finns också de som är oerhört bra skötta.
Fru talman! Dag Ericson blandar bort korten. Jag tror inte att någon säger att de statliga företagen generellt är dåligt skötta eller att de anställda gör ett dåligt jobb - tvärtom. Det är i och för sig intressant att konstatera att det enda syftet för staten att äga företag är att tjäna pengar på en konkurrensutsatt marknad i ett antal fall. Man kan ha olika uppfattningar om det, och vi tycker givetvis att det är helt felaktigt. Som ägare - det handlar om det, och det är därför helt naturligt att väcka en motion i anslutning till denna skrivelse - finns det anledning att när man får uppföljningen om hur det går för dessa företag och vart de är på väg samtidigt visa det aktiva ägarskapet, som jag tror att de anställda också skulle önska, genom att tala om vad som är syftet och att man är nöjd med företaget, att det har levt upp till det vi har sagt och att det inte finns någon anledning att ändra det. Kanske man i något enstaka fall säger att man ändrar det. Men det är viktigt att vi från riksdagen, som ägare till de statliga bolagen, i samband med detta redovisar det här. Det är därför som motionen ligger där. Anledningen till att jag tog upp frågan om en proposition är att det verkar vara det enda svaret. Jag tycker att Dag Ericson då kan föra fram att regeringen skall lägga fram en proposition i samband med den här redovisningen. Det är rätt naturligt - de flesta andra ägare tar upp det i samband med årsmöten och annat när de redovisar de samfällda ekonomiska resultaten för de föregående åren.
Fru talman! Mikael Janson sade att ingen har sagt att det är dåligt skött. Jag vet bara att Ola Karlsson för en liten stund sedan sade att staten är en dålig ägare. Mikael Jansson sade själv att staten inte skall leka företagare, vilket jag inte kan uppfatta som något annat än ett negativt påpekande. Det får man väl tycka om man vill, men jag delar inte uppfattningen om det som sades alldeles nyss. Däremot har inte Göran Hägglund sagt någonting i det här sammanhanget. Han tycker bara att staten inte skall vara ägare, och det är en annan sak.
Fru talman! Jag anade viss kritik från Dag Ericson vad gäller det faktum att årets motion har vissa likheter med förra årets. Jag hoppas att det inte var den förgripligheten som ledde honom till att reprisera delar av sitt eget anförande. Statligt ägande eller ägande av företag kostar. Det kostar i kraft, det kostar i engagemang, det kostar tid och det kostar pengar. Därför menar jag att det finns mycket starka skäl för att redovisa syftet med ägandet i de olika bolagen. Vad är t.ex. syftet med ägandet i Svenska Skogsplantor eller syftet med ägandet i Posten? Posten har för övrigt som delägare varit med om att driva en privat radiostation i Västerås. Skall man kunna utvärdera verksamheten måste man också ange syftet med ägandet. Därför skulle jag vilja fråga Dag Ericson, som ju hänger upp sig på att det är fel betänkande eller fel skrivelse att hänga upp syftet på, om han ser ett värde i att redovisa syftet med det statliga företagandet? Oavsett i vilken form, oavsett i vilket betänkande och oavsett kopplingen till proposition ser Dag Ericson ett värde i att redovisa syftet med ägandet? Jag tycker att vi till nästa år skall komplettera motionen med att göra ett tillkännagivande om att redovisning skall få göras i annan form.
Fru talman! Det är riktigt, som Ola Karlsson säger, att det kostar kraft, pengar och tid att driva företag. Det gör det oavsett om det är ett privat eller ett statligt företag. Men skälet till att vi har bl.a. statliga företag, t.ex. Posten, SJ, Telia, är att de uppfyller ett samhällsansvar. De tillhandahåller vissa tjänster som samhällsmedborgarna här i Sverige behöver och skall ha. Det är därför dessa företag har startats, och det är väl inget nytt syfte med detta. Det syftet har väl alla känt till. Ola Karlsson frågade vad vi har för nytta av Svenska Skogsplantor. Det kan jag helt enkelt inte svara på. Det kanske inte någon annan i den här salen kan svara på heller. Det fanns trots allt ett behov av att ha ett statligt företag som motvikt när det gällde att få fram bra plantor till vår skogsnäring, men vad det exakta syftet är vet jag inte. Syftet med många av dessa företag är ju att skapa bra service åt samhällsmedborgarna. Exempelvis på postsidan finns det företag som säljer sina tjänster. Tror Ola Karlsson att dessa företag skulle hjälpa till att se till att posten kommer ut i Norrlands inland med de mycket, mycket dåliga förtjänster som finns där. Det gör de naturligtvis inte. Vi har alltså ett behov av dessa företag. Jag vill inte diskutera syftet speciellt mycket, utan det är skrivelsen respektive företag som vi diskuterar. Men självfallet finns det syften med alla dessa företag.
Fru talman! Dag Ericson talar om att skälet till att vi har alla dessa statliga företag skulle vara ett samhällsansvar och att sådana skäl och syften har funnits från början sedan företagen startades. Det är väl säkert riktigt att det när LKAB startade i början av 1900-talet var en del i samhällsansvaret, men det innebär ju inte med självklarhet att syftet fortfarande är aktuellt och att det skall vara tillräckligt skäl för att ha det kvar i statlig ägo. Men vad är skälet till att ha ett statligt ägande i Svenska Skogsplantor, för det är ju vad det handlar om, när det finns andra bolag som ger samma service och odlar samma typer av plantor? Uppenbarligen är vi överens i konstaterandet att ägande kostar i olika former. Då är den naturliga frågan: Varför skall departementen ägna tid och kraft och vi satsa pengar på sådant som andra kan sköta lika bra eller bättre? Jag menar att det skall finnas ett tydligt syfte angivet. Detta syfte skall vara så starkt att det motiverar att man tar dessa kostnader i tid, pengar och engagemang. Kostnaden innebär ju att man låter bli att ägna sig åt andra saker som kan vara viktigare. Jag skulle vilja upprepa min fråga: Ser Dag Ericson något skäl till att i något sammanhang redovisa syftet med det statliga ägandet?
Fru talman! I många av de redovisningar som finns med i skrivelsen finns uttalat vad det är för ändamål med företagen, vad de har för uppgift att fylla, så det är inget konstigt i detta. Det är bara att läsa alla de 350 sidorna, vilket jag är övertygad om att Ola Karlsson har gjort, där man kan gå igenom syftet med varje företag. Oerhört många av dessa företag har skrivit in sina syften och ändamål, så det är ingenting nytt. Jag vänder mig mot att Ola Karlsson hela tiden säger att de tar en massa kraft. Ja, de tar naturligtvis kraft, men de ger ju också någonting tillbaka. Det är ju därför vi har dessa företag. De ger tillbaka ekonomi, samhällsservice och en bra infrastruktur etc. Det är till stor del därför vi har dessa företag. Det är ju inte något påhitt därför att vi tycker att det är så jättekul att ägna oss åt en massa företagsverksamhet. Det är ju inte det som är meningen, utan syftet med det hela är exempelvis att ge samhällsmedborgarna en bra service.

Detta betänkande gäller jordförvärvslagen, förköpslagen, expropriationslagen och fastighetsbildningslagen. Vi moderater har i en motion lagt fram förslag till översyn av dessa lagar. Bakgrunden är att vi vill värna om människors rätt att äga fast och lös egendom samt förfoga över sin egendom. Vi ser äganderätten som en omistlig del i en demokrati och vill därför hävda att den skall skyddas. Detta är alltså bakgrunden till den motion som vi har väckt. Utskottets behandling av våra förslag har föranlett oss att anmäla fyra reservationer, en motivreservation och ett särskilt yttrande. I det särskilda yttrandet redovisar vi hur vi vill förbättra möjligheterna för permanentboende i glesbygd och skärgård. Vi lämnar förslag om strandnära bebyggelse, om underlättande av företagande och om sänkning av fastighetsbeskattningen. Vår motivreservation, som jag ber att få yrka bifall till, avser förändringar i jordförvärvslagen och avspeglar hur vi genom praktisk politik har valt att värna äganderätten och den enskildes rätt att förfoga över sin egendom. Vi vill t.ex. undanröja jordförvärvslagens hämmande ingrepp inom jord och skogsbruksnäringarna. Vår uppfattning är att även juridiska personer skall ha möjlighet att förvärva lantbruksenheter. Ett av våra motiv för detta ställningstagande är att det skall finnas möjlighet att bilda bolag för att underlätta generationsskiften inom familjejordbruk. De motionsförslag om skärpning av jordförvärvslagen som har lagts fram avvisar vi följaktligen. Att som majoriteten skriver: "Ett mycket litet antal, ofta förslagna individer är beredda att genom bulvaner, lögner och annat skjuta de allmänna strävandena i sank" kan aldrig vara ett motiv för en skärpning av en lag. Ett mycket litet antal förslagna individer skall inte få hindra en näring från att välja rationellast tänkbara driftsform. I vår moderata motivreservation vill vi alltså framhålla äganderättens skydd. Men den har också inriktningen att låta den enskilde förfoga över sin egendom genom att ge denne rätt att välja den driftsform som ger mest rationella driftsvillkor och som möjliggör för svenskt jord och skogsbruk att konkurrera inom den stora europeiska marknaden. Sedan vill jag övergå till tomträttsinstitutet. Vi vill avskaffa detta. Det handlar om en gammal, otidsenlig reglering som försätter den enskilde i beroendeställning gentemot kommunerna. Vi föreslår att inga nya tomträtter bildas och att de som finns utförsäljs. I reservation 8 kräver vi en genomgripande översyn av expropriationslagen. Expropriation där det allmänna har som enda motiv att stävja markens värdeökning är inte förenligt med rätten att förfoga över enskild egendom. Självklart kan det finnas mycket angelägna samhällsmotiv vid vilka expropriation kan medges. Som exempel på sådana vill jag nämna värnadet av människors liv, hälsa och säkerhet samt skydd av natur och miljö. Vi föreslår att regeringen lämnar förslag till riksdagen som förhindrar godtycke och rent konfiskatoriska expropriationer. Även ersättningsreglerna vid expropriation behöver ses över. Återgång till ett regelsystem med full ersättning måste vara en självklarhet. Det allmänna skall inte ha möjlighet att sko sig på enskilda medborgares bekostnad. Likaså måste presumtionsregeln avskaffas eftersom den strider mot gängse rättsprinciper. Slutligen vill jag beröra den kommunala förköpsrätten, som vi anser bör avskaffas. Det kommunala planmonopolet samt möjligheten att tillgripa expropriation vid vissa tillfällen är enligt min mening så starka instrument att förköpsrätten inte är erforderlig. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Centerpartiet var emot en del av de förändringar som gjordes. När det gäller t.ex. den s.k. boplikten för jordbruksfastigheter, förändrades lagen på så vis att bestämmelserna om boplikt nu endast gäller i vissa glesbygdsområden. Centerpartiet varnade i samband med förändringarna för att lättnader i jordförvärvslagstiftningen skulle leda till en omfattande försäljning av fastigheter till personer som inte har för avsikt att vare sig bo på eller bruka fastigheterna. I stora delar av landet har den utveckling som vi varnade för blivit verklighet. Det finns en tilltagande utveckling där olika fastighetsförvärv medför att landsbygd och mindre orter förlorar befolkningsunderlag. Möjligheten att i spekulativt syfte förvärva och avyttra mark har givits för stort utrymme. Markspekulationen och skogsskövlingen i samband med förvärv är på sikt förödande för landsbygdens intresse och för möjligheterna att behålla hela landet levande. Jordförvärvslagstiftningen bör därför ses över i syfte att förhindra spekulation och för att främja permanent boende och brukande av jord och skog. De olika utredningar och översyner som bostadsutskottets majoritet, och förvisso också departementet, hänvisar till vid behandlingen av detta betänkande, har emellertid enligt mitt förmenande inte flyttat fram de positioner som vi värnar om i de motioner som vi har avgivit från Centerpartiets sida. Jag tycker att kravet på förändringar utifrån de värderingar som har kommit från departementet och utskottet i stället har ökat. Jag tycker att det är angeläget att nya överväganden kommer till stånd från den majoritet som står bakom det här betänkandet. Problembilden har förvärrats i mycket stora delar av vårt stora land. Enligt vår mening bör den svenska jordförvärvslagstiftningen ta sig uttryck i ett främjande av familjejordbruket. Den skall främja sambandet mellan boende, ägande och brukande. Den skall främja sysselsättningen i glesbygd, och den skall främja permanentboende i alla delar av landet. Jag vill, fru talman, för tids vinnande yrka bifall endast till reservation 2, men jag står självklart bakom samtliga mina reservationer.

Fru talman! Jag har läst en intressant motion från Leo Persson, Bo405, som handlar om omarrenderingen. Jag är inte beredd att yrka bifall när det gäller denna, men den är väldigt viktig för oss i Dalarna, där vi ju har haft så utspridda ägoplättar. Han vill demokratisera detta. Jag tycker att det är synd att man inte har tagit detta till sig mer i utskottet. När vi åker ut i Sverige i dag och ser oss omkring, så har det hänt saker som påminner om 1800-talet. Då fanns det ju något som kallades baggböleri. Det fick sitt namn efter en by utanför Umeå. Där lurade skogsbolagen av bönderna deras skog, högg ned den och tjänade massor av pengar. Många människor blev fattiga. I dag sker ett omvänt baggböleri. Det är ofta staten eller stora bolag som säljer ut sina skogar till privatpersoner. I många fall går det alldeles utmärkt. Det är jordbrukare eller skogsbrukare som utökar sitt ägande så att de lättare kan leva på sina skogar och få en ordentlig utkomst. Men det finns också spekulanter som köper upp skogsområden eller fastigheter, skövlar dem och sedan lämnar dem. Vi menar att man inte skall få skövla förrän man har förvärvstillstånd på fastigheten. Det skulle hindra ganska många skövlingar genom att överklaganden då skulle få tid att verka. Får den överklagande rätt så kan man inte köpa fastigheten, och man kan inte heller kalhugga den. I dag kalhugger man kanske innan förvärvstillståndet är klart. Sedan skall man deponera pengar för nyplantering. Men eftersom detta följer ägaren och inte fastigheten, säljer man kalhygget. Då försvinner också de deponerade pengarna för nyplanteringar. Det här är alltså något som skulle förhindra en hel del skövling. Man skulle åtminstone få rätta till efter sig. Fast det räddar inte skogarna. Det är väldigt viktigt att vi får en bättre lag, för skogarna är så långsiktiga. Det är faktiskt inte, som i andra näringar, så att man kan rätta till efter några år och kanske återställa till bra förhållanden. Här gäller det kanske 100 år om man kommer litet norrut. Vi vill också höja avverkningsåldern, fast det kommer inte i den här reservationen. Vi vill inte ha ned den till 60 år i södra Sverige, utan höja den till minst 80 år och eventuellt ha den högre längre upp. Frågan om förvärvstillstånd är mycket viktig. Skogen är landets främsta naturtillgång. Därför är ägandet och kontrollen över detta gröna guld så viktigt. Vad innebär det att en allt större del av skog och mark fjärrägs eller att det är utbor som äger skogen? Bo och brukarplikt har ibland uppfattats litet felaktigt därför att man kanske inte kan bosätta sig på en skogsfastighet uppe i inre Norrland som ligger väldigt långt från landsvägar och byar. Jag menar att den som äger skogen bör bosätta sig i kommunen. Skall Assi Domän inte ta någon hänsyn till att de marker som man nu säljer ofta tillhört staten i århundraden? Det är t.o.m. så att utländska köpare, till skillnad från svenska, kan förvärva fastigheter i glesbygd utan bosättningskrav. Det är väldigt viktigt att man tänker på att ett land som är utan naturresurser är fattigt. Ett land som har sålt ut sina naturresurser är precis lika fattigt. Ett land vars medborgare inte direkt eller indirekt genom staten eller skogsbolag äger naturtillgångar som vattenkraften, skogen och marken är ett andra klassens samhälle. En effektiv förvärvslagstiftning är nödvändig, både för att stärka bygderna och för att behålla den nationella kontrollen över naturresurserna. Vi börjar komma långt därifrån nu. Jag menar att förköp skulle kunna göras av dem som bor i bygden eller av någon som verkligen flyttar dit och kan bevisa det på något sätt. Vid en överlåtelse av fast egendom bör dessa människor ha rätt till köp före andra. Detta skulle kunna bli föremål för en utredning, så att man i framtiden kan få en annan inställning till detta. Snart kommer nya lagar att gälla om begränsningarna i skogsägarens handlingsfrihet vad gäller slutavverkning. De kommer att gälla för alla fastigheter som är större än 50 ha. Man minskar alltså från 100 ha till 50 ha, men det är inte till fyllest. Det behövs ändå ransoneringsregler, även på så stora fastigheter. Tidigare gällde 30 ha. Det kan diskuteras om man inte skall lämna kvar bitar av skogen. Jag förstår om någon brukare för att finansiera sitt köp behöver göra vissa ingrepp i skogsfastigheten. Det är självklart. Men därifrån till att tillåta skogsskövling tycker jag att det är ganska långt. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation 3 under mom. 1.

Fru talman! När förvärvsprövningen av jord och skogsbruksfastigheter slopades vid halvårsskiftet När det gäller glesbygdsområden krävs förvärvstillstånd såvida inte förvärvaren varit bosatt inom den aktuella kommunen minst ett halvår före förvärvet eller åtagit sig att bo på den förvärvade egendomen. Tillstånd får vägras om egendomen behövs för att på något sätt främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Inom omarronderingsområden krävs alltid tillstånd, och tillstånd vägras om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra en rationalisering av ägostrukturen. Detta är något som vi känner till i Dalarna, som nämnts här. Men här finns även skogsvårdslagen inblandad. Vi tycker att det är bra att denna kvarvarande reglering finns. Den är nödvändig. I den utvärdering av jordförvärvslagstiftningen som Jordbruksverket nyligen genomfört ingick att belysa i vad mån och på vilket sätt jordförvärvslagen kan skärpas för att motverka reglerna om bosättning och hur detta kan kringgås. Frågan var och är fortfarande: Är dessa regler tillräckliga? Hur kan reglerna om bosättningsplikt skärpas om det bedöms nödvändigt? Tio kommuner i Västerbottens län har begärt att regeringen vidtar åtgärder för att bestämmelserna i jordförvärvslagen och skogsvårdslagen bättre skall kunna bidra till att bevara och utveckla en levande landsbygd. Det är bra att vidta åtgärder. Men vilka åtgärder skall vidtas och hur? Från oss kristdemokrater föreligger en motion som tar upp detta problem utifrån skärgårdens och liknande glesbygdsområdens perspektiv. I motionen efterlyses åtgärdsförslag från regeringen för att stärka boende och sysselsättningsintresset i dessa områden. Vi kan inte nöja oss med att konstatera att problematiken är svårlöst. Skärgårdens och andra glesbygders framtid som levande bygder måste säkerställas. Alltfler hus tas över av fritidsboende, och stora områden riskerar att avfolkas stora delar av året. Jordbruksministern säger i sitt svar till Västerbottenskommunerna att hon för närvarande inte har några planer på att lägga fram något förslag till ändring av jordförvärvslagen. Utskottets tolkning av detta uttalande är att man inom Jordbruksdepartementet har för avsikt att följa denna lagtillämpning noggrant och om det skulle finnas behov vidta åtgärder. Fru talman! Vi för vår del menar att dessa problem, både när det gäller skärgården och övriga aktuella områden, bör bli föremål för ytterligare utredning. Utredningen bör särskilt omfatta möjligheterna att genom förändringar i lagstiftningen om fastighetsskatt uppnå ökad fast bosättning och sysselsättning. Att av fastighetsskatteskäl tvingas att flytta är naturligtvis en tragedi, inte bara för en familj eller en enskild person utan även för en framtida året runt levande skärgård. Det är av särskild vikt att en sådan utredning även beaktar hur den framtida jordförvärvslagen kan utformas. Naturligtvis bör utredningen i sitt arbete beakta vad den bostadspolitiska utredningen har sagt och även beakta den proposition, som vi hoppas snart skall komma, om den framtida bostadspolitiken. Dessa tankar har vi från Kristdemokraterna utvecklat i reservation 5 som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Jag skall i huvudsak beröra frågor som berör jordförvärvslagen, inte därför att andra frågor inte har stor betydelse utan därför att denna fråga diskuteras mest. Fram till 1991 gällde som huvudregel att lantbruksegendom inte kunde förvärvas utan tillstånd. Detta slopades därefter i stor utsträckning, men en förvärvsreglering bedömdes behövas. De i dag gällande reglerna betyder en avreglering som är långtgående. Reglering behålls i de fall som gäller juridiska personers förvärv, förvärv i glesbygd och förvärv i särskilt ägosplittrade områden. Detta innebär att fysiska personers förvärv prövas endast inom glesbygd eller omarronderingsområde. Gäller det glesbygd krävs det förvärvstillstånd om inte förvärvaren varit bosatt i glesbygd inom den aktuella kommunen minst ett halvår före förvärvet. Inom omarronderingsområde krävs det alltid tillstånd. För juridiska personers förvärv krävs det alltid tillstånd. De nu gällande reglerna säger att fysiska personers förvärv prövas endast inom glesbygd eller omarronderingsområde. Jordbruksverket har ganska nyligen utvärderat jordförvärvslagstiftningen. Man anser att de ändrade förutsättningarna för jordbruket inte bör föranleda några omfattande ändringar av jordförvärvslagen. Verket anser vidare att lagens effekter för sysselsättning och bosättning varit små i förhållande till de resurser som lagtillämpningen kräver. Man anser att lagen bör förändras. Regeringen gav den 25 januari 1996 Jordbruksverket i uppdrag att precisera och komplettera sina slutsatser. Verket överlämnade i maj 1996 sina preciseringar och kompletteringar. Sedan dess har jordförvärvsfrågorna varit föremål för övervägande inom Regeringskansliet. För närvarande finns det inga planer inom regeringen på att lägga fram något förslag till ändring av jordförvärvslagen. Utskottet ansluter sig till regeringens bedömning i frågan. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Juan Fonseca om han ser samma verklighet som jag på den svenska landsbygden i dag. Den verklighet jag ser är alltså att fler och fler byar får mindre och mindre invånare. Det blir fler och fler hus som är mörka på alla delar av årets dagar och timmar - en utveckling som faktiskt börjar tränga sig in i även de litet mindre samhällena. Om Juan Fonseca ser samma utveckling som jag, vad har han för avsikt att göra åt det, eller tycker han rent av att det är en bra utveckling?
Fru talman! Det är klart att vi ser problemen. Den här typen av frågor finns inom regional och näringspolitiken. Självklart inser vi att det finns problem och att de kanske är litet större i dag. Men låt oss titta på det.
Fru talman! Det skulle vara intressant att få något exempel på någonting som socialdemokratin möjligen har för avsikt att vidta för att råda bot på det som nu håller på att inträffa på den svenska landsbygden.
Fru talman! Det kommer en regionalpolitisk proposition i februari. Jag förväntar mig att de här frågorna finns med där.

Herr talman! Jag vill gå så långt att jag hävdar att vår demokrati lider av en förtroendekris. Eftersom kommunerna handhar så många frågor som direkt berör människor, nära och nästan dagligdags, så är frågorna om den kommunala demokratin viktiga, och kanske avgörande, för hur förtroendet kan återskapas mellan medborgarna och de offentliga institutionerna. Självfallet har förtroendet fått sig en extra knäck genom de oegentligheter, olämpliga uppträdanden och uppföranden som vissa politiker har åstadkommit. Men dessa är mycket få, och de misshälligheter och oegentligheter som har förekommit har också beivrats. I den mån som det rör sig om rent kriminella handlingar döms de skyldiga och tvingas också att lämna sina poster. Men de här oegentligheterna är inte de enda orsakerna till förtroendekrisen. Det handlar också om hur servicen fungerar, om vilken makt invånarna känner sig ha över utvecklingen och över sina egna liv och om hur systemet förmår leverera vad det har ställt i utsikt. Det är många som verkar bekymrade över läget. Det skrivs debattartiklar och rapporter av olika slag, och frågorna debatteras på olika ställen. Vetenskapsmännen intresserar sig för hur vår demokrati fungerar. Inom partierna pågår diskussioner. Vi som är förtroendevalda diskuterar också de här frågorna i våra församlingar. Ett omfattande utredningsarbete har också bedrivits under senare år vad gäller t.ex. den kommunala demokratin. Men väldigt litet har hittills kommit ut i form av konkreta förslag och framför allt konkreta beslut. Det är faktiskt snart dags att gå från ord till handling. Detta gäller bl.a. en del av de frågor som behandlas i dagens betänkande. Jag vill peka på några mer övergripande riktlinjer som jag anser är viktiga för den långsiktiga utvecklingen av bl.a. demokratin i kommunerna. För det första tycker jag att man skall skala bort sådana verksamheter som invånarna eller de privata företagen både vill och kan klara själva. Vi behöver alltså i praktiken genomföra en reell subsidiaritet. För det andra tycker jag att man skall skala bort sådan produktion som med fördel kan lämnas ut på entreprenad. Självfallet skall det fattas beslut i demokratisk ordning om finansiering och ordentliga riktlinjer för verksamheterna. Men det är inte alls nödvändigt, och ofta inte heller särskilt effektivt, att de förtroendevalda församlingarna eller de offentliga institutionerna också skall organisera produktionen själva. För det tredje tycker jag att vi skall genomföra valfrihetsrevolutionen. Det är dags att myndigförklara medborgarna så att de själva får göra också viktiga val inom den offentliga verksamheten. För det fjärde anser jag att vi måste se till att få fler beslutsfattare som får sina uppdrag och sitt förtroende direkt av väljarna och inte indirekt via kommunfullmäktige. För det femte tycker jag att vi skall ge professionen, dvs. de anställda, långt större makt att själva organisera och styra sitt arbete inom ramen för givna mål för verksamheten. Oavsett vad man tycker i sak om de olika förslag som sjukvårdsprofessionen framför om sjukvårdens organisation i en DN-artikel häromdagen borde den svidande kritik och brist på förtroende som där framförs vara en väckarklocka för oss alla om att allt inte står rätt till. Herr talman! Betänkandet är ganska begränsat i mitt nu redovisade vidare perspektiv. Min förhoppning är att riksdagen i framtiden vågar ta upp detta vidare grepp. Folkpartiet har fört fram, faller inom ramen för de här principerna. Mindre kommuner och fler kommundelningar tillsammans med direktvalda stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder skulle t.ex. ge fler direktoch förtroendevalda män och kvinnor. Alla känner vi till de hemska - så vill jag kalla dem - siffrorna för den dramatiska nedgången av antalet förtroendevalda i Sverige. De här förslagen skulle ge fler möjligheter att veta vilka som fattar besluten - beslutsfattarna kommer närmare väljarna. Men de skulle också, i och med det nya personvalsinslaget, ge en känsla av att den förtroendevalda har ett mer direkt ansvar gentemot sina väljare. Fru talman! Vi har sett alltfler partier i kommunfullmäktigeförsamlingarna. En del åker ut och in. Det är inte lika lätt som det var tidigare att bilda fungerande majoriteter. Vi har också sett situationer där det har varit svårt att upprätthålla eller behålla en, kanske med stor möda hopsnickrad, majoritet. Detta är en ny företeelse i vårt land. Det finns inga möjligheter att lösa upp en sådan politisk situation av mer komplicerat slag som på ett visst sätt kanske påminner om en regeringskris. Visserligen kan man sedan en tid tillbaka ändra nämndernas sammansättning om majoritetsförhållandena i fullmäktige skulle ändras. Men det räcker inte. Det borde finnas samma möjligheter som här i riksdagen till en förtroendeomröstning, till ett upplösningsinstitut och till att gå ut till väljarna och begära ett nytt förtroende. Inte minst gäller detta mot bakgrund av de längre mandatperioder om fyra år som vi numera har.

Herr talman! Det visar sig ju här på talarlistan att de flesta partier, förutom Socialdemokraterna, har någon reservation knuten till det här betänkandet. Jag tycker att det finns en tendens i reservationerna som talar om att man skall flytta ned besluten. De skall komma närmare folket. Väljarnas vilja skall få ett bättre genomslag. Men Socialdemokraterna är emot detta. Det tycker jag visar på en gammal, traditionell, historisk tendens hos Socialdemokraterna att det är bättre att vi förtroendevalda fattar besluten och ju högre upp man kommer, desto bättre beslut fattas. Man är rädd för att låta medborgarnas åsikter få ett ordentligt genomslag i utvecklingen av vårt samhälle. Jag beklagar djupt att det inte, trots de många signaler om kris som vi får, har påverkat inställningen i det socialdemokratiska partiet. Herr talman! Jag inskränker mig till dessa kommentarer till betänkandet och yrkar bifall till reservation 5 om direktvalda stadsdels och kommundelsnämnder.

Herr talman! I vår svenska demokrati är avståndet mellan folkstyrets 8,8 miljoner invånare och de politiska förtroendemännen stort. Detta beror bl.a. på vårt proportionella valsystem och det bristande inslaget av personval. Ju större det antal frågor är vilkas innehåll bestäms av en för tillfället härskande majoritets värderingar och önskemål, desto mer försvagas medborgarnas inflytande ytterligare. Desto svårare blir det också för de styrande själva att göra klart för sig om de handlar i överensstämmelse med folkets önskemål eller om de driver sina frågor över huvudet på folket. Under de senaste decennierna har misstron mot politiker generellt sett ökat och man kan hos medborgarna allt oftare se en bristande respekt för det politiska livet. Även om vi i Sverige har en mer utvecklad kommunal självstyrelse än i många andra länder, är vår kommunalpolitiska nivå i dag inte tillräckligt nära medborgarna. Man behöver bara titta på något av TV:s nyhetsprogram för att konstatera det till synes motsägelsefulla förhållandet att även om de politiska partierna å ena sidan fått allt svårare att aktivera medborgarna, har allmänhetens engagemang i lokala frågor å andra sidan faktiskt ökat. Hos åtskilliga kommunmedlemmar eller medborgargrupper finns det alltså trots allt en stark vilja att delta och påverka innan de formella besluten fattas. Problemet är att den kommunala organisationen inte är konstruerad så att den kan möta den vilja till engagemang som finns ute i bygderna. De omfattande kommunsammanslagningar som ägt rum i vårt land har minskat antalet förtroendevalda dramatiskt. Samtidigt har utgiftsexpansionen gjort att de kommunala förvaltningarna vuxit kraftigt. Många kommuner är i dag ortens största arbetsgivare och fullt jämförbara med stora industrikoncerner i sysselsättning och omsättning. De förtroendevalda i de stora kommunerna har fått större geografiska arbetsområden med fler frågor att behandla och mindre möjlighet till överblick och detaljkännedom, vilket i sin tur gjort att de blivit mer anonyma för medborgarna. Storkommunernas aktiva politiker har sina dagar till brädden fyllda av sammanträden, möten och inläsning. De hinner alltför sällan tänka och fundera bortom nästa sammanträde eller nästa ärende. Inte sällan blir kommunpolitiker mer intresserade av att förvalta kommunen än av att förvalta kommuninvånarnas intressen. Det blir svårt för kommunpolitikern att möta den enskilde kommuninvånaren på dennes nivå. Den ökade arbetsbelastningen för kommunala förtroendemän medför också att många människor helt enkelt inte hinner ge sig in i politiken. Allt detta leder till en urholkning av de politiska partierna och en motsvarande försvagning av legitimiteten i det politiska systemet med en tilltagande osäkerhet om det politiska uppdragets syfte och innehåll. Samtidigt är det på den lokala nivån som medborgarna borde ha den största möjligheten att möta de förtroendevalda och själva kunna engagera sig i verksamheten. Där finns förutsättningar till inflytande och deltagande på ett helt annat sätt än på den statliga nivån. Man kan rent av påstå att det i praktiken är ute i kommunerna som rikspolitiken formas. Det är nämligen på kommunpolitikerna det ankommer att realisera och förverkliga rikspolitiken. Kommunpolitikerna har att visa huruvida rikspolitiken är förnuftig och genomförbar eller inte. Det är kommunpolitikerna som skall förvalta och i praktiska insatser omvandla det politiska budskap som utsänds från riksdag och regering. Rikspolitikerna drar upp linjer för framtiden. Ute i kommunerna konkretiseras besluten och ges innehåll i det dagliga arbetet. Kommunpolitikerna utgör den breda basen i de politiska partierna, varför den utveckling vi nu fått - med ett kraftigt minskat antal politiskt förtroendevalda ute i bygderna - kan hota den svenska partimodellen och därmed hela det demokratiska systemet. De som drivit fram kommunsammanslagningarna har haft en övertro på stordriftsfördelar och en överdriven ambition att skapa likformighet. Man har naturligtvis tänkt att alla svenska kommuner skall se likadana ut, erbjuda samma service och uppfylla samma normer vare sig de är små eller stora och vare sig de ligger i norr eller söder. Man har utgått ifrån att människorna är gruppvarelser som lever under exakt likartade förhållanden och som tänker och handlar lika. Vad man helt glömt bort är att människor faktiskt är olika och därigenom också har olika behov och olika önskemål. Hur många gånger har vi inte sett vilka problem som uppstår när exempelvis människor i en liten ort med en speciell struktur och en speciell tradition till varje pris skall stöpas i samma form som de som bor i den intilliggande storstaden bara för att man råkar tillhöra samma storkommun. Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att den lokala demokratin bärs upp av ett stort antal förtroendevalda och att sammansättningen av beslutsorganen speglar befolkningen så bra som möjligt. God representativitet ökar legitimiteten hos de kommunala organen och främjar andra centrala värden som t.ex. bättre kontakter med medborgarna. En rimlig avvägning mellan makt, ansvar och legitimitet är grundläggande för en god demokrati. Det här resonemanget leder till slutsatsen att det ur demokratisynpunkt är önskvärt att fler kommuner delas. Det finns behov av en allmän översyn av reglerna om kommundelningar respektive behovet av förändringar beträffande vissa enskildheter i dessa regler. Denna ståndpunkt finns angiven i reservation nr 1. Starka demokratiintressen talar också för att det införs ett upplösningsinstitut på kommunal och landstingsnivå. Sedan år 1994 finns det visserligen i kommunallagen en regel som gör det möjligt för fullmäktige att återkalla samtliga uppdrag i en nämnd när den politiska majoriteten inte längre är densamma som i fullmäktige. Den här modellen är naturligtvis fullt tillräcklig i enklare fall av förändrade politiska förutsättningar under en mandatperiod. Dock har det under senare år uppkommit fler komplicerade situationer än tidigare på grund av den ökade rörlighet som vi har fått ute i fullmäktigeförsamlingarna. Många nya partier som bildats och erhållit mandat har försvunnit. Företrädare för såväl nya som gamla partier har bytt parti under mandatperioden. Nya majoritetsförhållanden och koalitioner har skapats under pågående mandatperiod på samma sätt som tidigare mest förekom på riksplanet. Vi har också fått uppleva avslöjanden om skandalösa förehavanden bland kommunpolitiker som förlamat hela kommuner. I exempelvis Motala har nästan hela den politiska ledning som fanns för bara några år sedan varit tvungen att avgå. Vi har med andra ord sett åtskilliga exempel på situationer som liknat vad man på riksplanet skulle kalla en regeringskris. Vad frågan ytterst handlar om är hur väljarnas berättigade krav och förväntningar skall kunna tillgodoses när väljarna inte längre hyser något förtroende för den sittande politiska majoriteten. I enlighet med vad som sägs i reservation nr 4 bör det tillskapas en ordning som gör det möjligt att anställa förtroendeomröstning, upplösa fullmäktige och utlysa nyval, om den politiska situationen i en kommun eller ett landsting motiverar det. I det betänkande vi nu debatterar behandlas också en motion med yrkande om att titeln borgmästare skall användas som beteckning på kommunstyrelsens ordförande. Borgmästarbegreppet har mycket gamla anor. Det infördes i Sverige i slutet av 1200-talet efter tyskt mönster. I betänkandet finns en resumé över borgmästarämbetets utveckling. Borgmästarfunktionen i vårt land har inte i första hand varit av politisk karaktär, men det har varit annorlunda i andra länder. I betänkandet redogörs för situationen i Danmark. Jag kan nämna något om Frankrike, som jag tycker har en intressant modell på det här området. I Frankrike är högsta beslutande organ i kommunerna ett fullmäktige. Detta fullmäktige utser en borgmästare, som svarar för beredning och verkställighet av de kommunala besluten och även av vissa uppgifter som fullmäktige delegerat. Borgmästaren har en tydlig nyckelroll i kommunen och i dess relationer med andra nivåer. En borgmästare i en stor stad kan t.ex. samtidigt spela en framträdande roll i nationell politik. Till skillnad från regionernas och departementens presidenter utför borgmästaren dessutom en rad uppgifter åt staten. Det innefattar ansvar för lokal polis och befolkningsregister samt organiserandet av allmänna val. Även om borgmästarämbetet i Sverige inte i första hand varit av politisk karaktär, har borgmästarna under århundradenas lopp faktiskt ändå haft sådana uppgifter i samhället att de i praktiken kommit att utöva en politisk funktion. Detta förhållande jämfört med vad som är brukligt i andra länder gör att det inte bör finnas något som hindrar att vi i Sverige benämner kommunstyrelsens ordförande borgmästare. En sådan titulatur skulle bl.a. kunna underlätta de svenska kommunernas internationella kontakter. Det finns dock ingen anledning för riksdagen att föreslå någon lagstiftning på det här området. Som anges i reservation nr 8 bör de kommuner som så vill kunna använda sig av titeln borgmästare på det sätt som förespråkas i motionen. Jag kan inte tolka betänkandetexten på annat sätt än att majoriteten faktiskt också accepterar att borgmästartiteln får användas. Det majoriteten talar emot är, som jag ser saken, bara att begreppet borgmästare skall införas generellt. Jag har här talat för reservationerna nr 1, 4 och 8. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! De inledande talarna har varit inne på att vi i vårt land har något av demokratins kris, och det är lätt att hålla med om detta. Många människor stiger av från sina uppdrag, kanske främst kvinnor och ungdomar som inte längre tycker att det är meningsfullt att jobba politiskt i våra kommuner och landsting samt även här i riksdagen. Vi har ett antal kommunala skandaler - Gävle, Motala m.fl. - som undergräver förtroendemannarollens och det politiska arbetets anseende. Det är nog inget tvivel om att de flesta i dag är eniga om att detta är ett bekymmer för alla oss som tror på demokratin och vill utveckla den. Utredningar i de här frågorna, som Lokaldemokratikommittén och Ungdomspolitiska kommittén, har kommit och gått. Nu skall en ny utredning, Demokratiutredningen, med Bengt Göransson som ordförande fundera på vad man kan göra för att förbättra den här situationen. Jag är litet orolig över att vi låter utredningar arbeta och lägga fram förslag, som sedan läggs ned i en byrålåda eller sopas bort. Exempelvis förefaller Ungdomspolitiska kommitténs förslag nu tyvärr hålla på att gå den vägen. Jag tycker att det är beklagligt att vi i utskottet inte har kunnat enas om att komma litet längre när det gäller t.ex. kommundelningar och direktval till stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder. Herr talman! Människors engagemang för samhällsfrågor skall innebära att de har möjlighet att vara delaktiga i en demokratisk process. Beslut måste föras ned till en nivå som ligger nära dem som berörs. Decentralisering måste vara ledstjärnan för utvecklandet av inflytande och ansvar. Det är när människor känner att de har möjlighet att vara med om att påverka och ta ansvar som deras engagemang tas till vara och även växer. Detta utvecklar demokratin och är även till gagn för samhället. Att beslut tas i dialog och efter samtal ökar förankringen och legitimiteten. Centerpartiet verkar för en sådan här utveckling, för ett ökat lokalt inflytande. Det kan ske genom kommundelningar, direktvalda kommundelsnämnder och på många andra sätt. Det kan också exempelvis ta sig uttryck i brukarstyrelser, som håller på att inrättas på sina håll. Men det gäller också att föra över mer av beslut från riksnivån, från regering och riksdag, till kommuner och län. Centerpartiet vill flytta makt från den centrala statsmakten, närmare människorna. Makten måste också öka på regional nivå. Vi har från vårt parti medverkat och varit pådrivande till de försök med läns och regionfullmäktige som nu är på väg att genomföras på några håll i landet. Låt mig ägna en del tid åt att diskutera den regionala demokratin, eftersom vi från vårt parti har haft motioner i de här frågorna. Vi menar att man med regionfullmäktige kan öka förutsättningarna för decentralisering av beslut från stat till både region och kommun, liksom från region till kommun. Detta är en angelägen reform, som med kraft skulle kunna vitalisera den lokala och regionala demokratin. Med läns eller regionfullmäktige ökas förutsättningarna att föra över mer befogenheter till kommunerna. Sverige har nu delats in i myndighetssektorer snarare än i regioner. Därmed har också den demokratiska insynen och inflytandet samt det demokratiska ansvaret uttunnats. Det är en viktig demokratifråga. En stark sektorisering med små möjligheter till lokalt inflytande påverkar legitimiteten i fattade beslut på ett negativt sätt. Vi tycker att detta borde brytas. Alltför snäva och stela myndighetsgränser måste luckras upp. Samverkan och samordning mellan olika verksamheter måste underlättas samtidigt som det politiska inflytandet ökar. De kraftiga organisatoriska förändringar som har gjorts i olika offentliga verksamheter under senare år gör en länsdemokratireform ännu mer angelägen. Den skulle ge ökade förutsättningar för en effektivare samordning. Utökad länsdemokrati med direktvalda regionfullmäktige ger regionerna större ansvar för regional samhällsplanering och förbättrar möjligheterna att skapa ekonomiskt effektivare verksamheter. Centerpartiet anser att försöksverksamheten med regionfullmäktige bör utvärderas med sikte på att riksdagen skall kunna fatta beslut om ett rikstäckande system med regionalt självstyre med ikraftträdande i samband med valet år 2002. Det bör enligt vår mening också bygga på direktvalda regionfullmäktige. Med hänsyn till att en grupp nu skall följa och utvärdera den försöksverksamhet som är på gång har vi varken drivit förslagen i de aktuella motionerna eller reserverat oss på den här punkten, men vi är starka anhängare av en ytterligare utveckling av regiondemokratin i vårt land. Låt mig så övergå till att diskutera kommundelningar, kommundelsnämnder och den kommunala demokratin. Från vårt parti vill vi ge den lokala nivån nyckeln till skapandet av framtidens samhälle. I lokalsamhället kan medborgarna samverka för att skapa levande demokrati och mänsklig omtanke. Samtidigt kan resurserna utnyttjas mer effektivt och med mer ansvar närmare människorna. En stärkt lokal och regional nivå leder till politiska beslut närmare människorna men också till mer av personligt ansvar. Här kan människorna och medborgarna visa större solidaritet än enbart via skattsedeln. Som föräldrar har vi alla ansvar för att våra barn lär sig läsa. Som medmänniskor har vi ett ansvar att hjälpa äldre och sjuka ut ur isolering och ensamhet. Gemensamt kan vi hjälpas åt att lotsa människor till arbete i stället för bidrag. Genom att öppna stängda dörrar och fördragna fönster tar vi ett ansvar för att våld och droger inte tar över på gator och torg. Vi måste alla vara beredda att lägga tid och engagemang på att hjälpa andra som behöver vårt stöd. Den enskilde, familjen, gårds-, villa eller byaföreningen och kommunen skall bestämma mer. Staten och EU skall bestämma mindre. Staten skall ha mindre makt, de lokala samhällena större makt. Men då måste också de formella möjligheterna finnas. Det är därför vi från Centerpartiets sida är positiva till att öppna möjligheterna ytterligare för kommundelningar, direktvalda kommundelsnämnder och andra åtgärder som kan stärka demokratin. Jag tror inte att det är någon tvekan om att de kommunsammanslagningar som ägde rum framför allt på 1970-talet har haft en negativ inverkan på den kommunala demokratin. Som flera har varit inne på tidigare, herr talman, har antalet förtroendevalda minskat starkt och medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan försvårats. Samtidigt har det blivit svårare att förena yrkesarbete med kommunala uppdrag. Verksamheten har byråkratiserats och tjänstemännen har fått ett allt större inflytande. Att dela kommuner är en möjlighet som bör utnyttjas för att föra beslut närmare de människor som berörs av besluten. Jag tror att det ökar intresset för kommunalpolitiken och det ger demokratin större spelutrymme. Människors naturliga engagemang i den verksamhet som de berörs av skall tas till vara. Det kommer att förbättra kvaliteten i de verksamheterna. Det krävs då tydliga direktiv från riksdagen och kammaren och också från regeringen för att stödja att man öppnar möjligheten att få fler kommuner och kunna dela kommuner. Jag tycker att en kommun skall kunna delas om en majoritet av invånarna i kommunen så önskar. Lagen om kommunal skatteutjämning t.ex. bör också utformas så att kommundelningar underlättas. Riksdagen bör enligt vårt partis uppfattning anta ett reformprogram för kommundelningar för att vara beredd att driva på utvecklingen. Det har inte hänt så särskilt mycket på nästan 20 år. Det är ett tiotal kommuner som har delats sedan 1979 när Centerpartiet och dåvarande kommunministern Karl Boo medverkade till att man öppnade den möjligheten. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1 i betänkandet, när det gäller kommundelningar. Så några ord om direktval till stadsdels och kommundelsnämnder. Jag kommer själv från en kommun, Hudiksvalls kommun, där jag har varit verksam och fortfarande är aktiv som fullmäktigeledamot och där jag tidigare varit kommunalråd, där man har och i många år har haft kommundelsnämnder. Där kan man se både för och nackdelar med den här modellen. Jag tror att det vore av stor betydelse om man öppnade möjligheterna att direktvälja kommundelsnämnderna för att ge dem ökad legitimitet och ökad styrka. Den risk som har påpekats för att det kan bli skillnad mellan den politiska ledningen och majoriteten i en kommundelsnämnd tror jag är starkt överdriven. Jag tror att detta skulle vara vitaliserande för demokratin och öka engagemanget hos människor. Det är en paradox att vi i vår lilla kommun, Hudiksvall, faktiskt har en liten kommundelsnämnd som är direktvald - inte formellt, men i praktiken - nämligen Svågadalsnämnden uppe i Bjuråker. Där har man i ett försök låtit människor utan partipolitiska bindningar nominera och välja ledamöter i Svågadalsnämnden. Sedan bekräftade kommunfullmäktige valet i ett formellt beslut. Jag tror att det är onödigt krångligt. Riksdagen borde öppna möjligheten att göra det enklare så att vi kan ha direktval till kommundelsnämnder. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 och reservation nr 5 i konstitutionsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Det är många intressanta och viktiga frågor som tas upp i betänkandet, eller i alla de motioner som ligger till grund för det. Det är ju utomordentligt viktigt att vi diskuterar oss fram till former för det politiska livet också i kommunerna så att medborgarnas inflytande kan bli så bra som möjligt. Samtidigt kan man inte särskilja de demokratiska problemens formella sida och glömma de sociala realiteter under vilka rättigheterna utövas. Vi lever i en tid där, sedan över ett årtionde, de ekonomiska och sociala klyftorna har ökat och där vi har fått en tilltagande segregation i flera avseenden i många kommuner. Det har ackompanjerats av en nedskärningspolitik riktad mot den offentliga sektorn, ibland ideologiskt betingad, ibland kanske av ekonomisk nödvändighet. Detta har gjort att den sociala servicen försämrats. Men det har också skapat förhållanden där ett brett underskikt av människor känner sig inte bara ekonomiskt fattigare utan också alltmer utanförstående det politiska systemet och alltmer maktlösa och med allt mindre möjligheter att påverka det politiska livet. Vilka former vi än söker oss fram till har vi ett samhälle med stora och växande sociala klyftor. En stor grupp människor kommer alltid att känna sig utanförstående och ha ett underläge när det gäller möjligheterna att påverka den politiska utvecklingen. Det alldeles avgörande är därför egentligen att se en förening av sakernas formellt demokratiska sida, som är utomordentligt viktig, och de reella förhållanden under vilka människor lever i samhället. Detta taget litet i allmänhet. I detta finns en rad motioner med förslag som kan diskuteras på ett mycket sympatiskt sätt. Jag har inte deltagit i reservationer för de motionerna eftersom Demokratiutvecklingskommittén eller Ungdomspolitiska kommittén har behandlat dem. De har varit föremål för remissbehandling. De är föremål för beredning. Det gör att jag tycker att om riksdagen innan processen, som i sig är en demokratisk process, är färdig skulle rycka loss olika förslag skulle det egentligen strida mot motionärernas tanke att öka demokratin. Man bryter ju då mot en demokratisk process som redan är inledd. Det gäller t.ex. frågan om man skall övergå till mer av kommunal folkomröstningar. Det är en sorts systemskifte som, om det skall äga rum, bör föregås av en utomordentligt bred diskussion innan man fattar beslut. Jag har emellertid reserverat mig på två punkter. Dels deltar jag i reservationen om direktvalda kommundelsnämnder, där vi anser att sådana försök bör göras, dels har jag en reservation med anledning av en motion från Vänsterpartiet om utjämningsmandat vid val till kommunfullmäktige. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 3. Det är ju så att kommunfullmäktige och majoriteter kan bestämma en valkretsindelning i kommunen när det gäller de allmänna valen.

Det finns alltså utrymme för manipulation. Vi menar att ett utjämningsmandat vid val till kommunfullmäktige skulle göra att det blev en fördelning som motsvarade röstfördelningen i hela kommunen utan hänsyn till de olika valkretsarna. Detta skulle vara att föredra, och det skulle få bort draget av möjlig manipulation som finns i systemet som det ser ut i dag. Därför bör kommunallagen ändras redan nu, så att vi redan i kommande val skulle kunna tillämpa ett system med utjämningsmandat. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som jag står bakom - reservation 3 - eftersom andra redan har yrkat bifall till den andra reservationen. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Vi diskuterar ett betänkande som heter Kommunala demokratifrågor. Det rör ganska många olika, intressanta och viktiga frågor som på olika sätt skulle kunna tänkas stärka den kommunala demokratin i Sverige. Många har här i debatten tagit sin utgångspunkt i den kris som vi har i den svenska demokratin. Jag tycker definitivt att så är fallet och att den stora uppgiften för ett politiskt parti, i alla fall för Miljöpartiet, under de närmaste decennierna kanske är att just försöka lägga manken till för att på något sätt kunna återupprätta demokratin, folkstyret och tron på politiken och dess möjligheter. Det är en av anledningarna till att vi i Miljöpartiet har arbetat mycket med demokratifrågor och har en del ganska radikala förslag för att åstadkomma en förändring och en stärkning av folkstyret. Jag tror att de flesta inser de allvarliga symtomen och problemen, eftersom sjukdomstecknen är ganska uppenbara. Men steget därifrån till att se var orsakerna egentligen ligger är ganska långt. Där är vi ganska oense, och det är väl det som är orsaken till att ingenting händer. Jag tror att de flesta av oss här i riksdagen och andra i det svenska samhället har märkt att den politiska demokratin befinner sig i ett utomordentligt svårt läge, men väldigt litet har hänt. Nya utredningar föds däremot på löpande band. I en kommentar till den senaste demokratiutredningen säger Konstitutionsutskottets vice ordförande i dag i en lokaltidning här i Stockholm att den inte kan lösa problemen därför att direktiven är så begränsade att möjligheterna att göra de ordentliga författningsförändringar som skulle krävas är väldigt små. Därför är ett politiskt krav, som jag tycker är väldigt aktuellt och viktigt, att få till stånd en författningsutredning. Det finns några stora och viktiga frågor med växande krav på förändringar som en sådan författningsutredning skulle kunna ta som utgångspunkt för sitt arbete. Det gäller t.ex. frågan om folkomröstningar, att få till stånd beslutande folkomröstningar och ett folkinitiativ. LO och Miljöpartiet har nu en alltmer likartad syn på behovet av en förändring. Det handlar också om frågor som kommunala nyval och att på olika sätt föra in ett medborgarinitiativ. De kanske största förändringar som jag tycker behöver göras gäller just kommunala och nationella folkomröstningar samt att på olika sätt få in ett direkt deltagande från medborgarna i större utsträckning. Det kan ske genom exempelvis ett medborgarinitiativ, som Miljöpartiet har motionerat om. Demokratiutvecklingskommittén föreslog ganska nyligen just detta. I vår motion kräver vi att medborgarna i olika kommuner skall ha rätt att lägga fram förslag direkt i kommunfullmäktige och att förslagen skall tas upp och behandlas av kommunfullmäktige. KU:s majoritet svarar att förslaget inte kan bifallas därför att frågan bereds av regeringen just nu. Samtidigt kan vi läsa i betänkandet att regeringens beredning är färdig. Regeringen säger redan nu att man inte kommer att lägga fram något förslag om medborgarinitiativ. Det enda lilla argument som KU:s majoritet lyckas samla sig kring i den frågan faller redan när man läser betänkandet, därför att denna fråga är färdigbehandlad av regeringen. Jag tycker att det måste vara besvärande för ett parti, t.ex. Socialdemokraterna, att inte kunna ta ställning i en så aktuell och viktig fråga som nyligen har utretts. Vill man inte köpa tanken om att stärka medborgarnas möjligheter att påverka, tycker jag att man åtminstone borde försöka samla sig till en motivering i stället för att bara inge osäkerhet och förvirring och därigenom komma ifrån alla förslag till lösningar som finns på bordet. En fråga som Miljöpartiet också driver är kommunala folkomröstningar - att få kommunala folkomröstningar att bli beslutande, att få till stånd ett genomslag av kommunalt folkinitiativ. När det gäller folkinitiativet har vi fått en förändring i kommunallagen som innebär att om man samlar 5 % av namnen i en kommun får man upp frågan om en kommunal folkomröstning på kommunfullmäktiges bord. Men i samtliga fall hittills har kommunfullmäktige sagt nej. Detta är ett mycket stort demokratiproblem. När människor samlar sig i ett agerande för att få till stånd en demokratisk process, avslås det av det existerande etablissemanget, dvs. av majoriteten i kommunfullmäktige. Vi föreslår att man skall lägga ribban högre. Man skall lägga den på 10 % i stället. Det skall inte vara hur enkelt som helst att få till stånd den här typen av folkomröstningar i kommunerna. Det skall krävas ett verkligt engagemang från många människor. Men när man väl har kommit dit, skall det också ha genomslag. Då skall det bli en kommunal folkomröstning, och denna kommunala folkomröstning skall dessutom vara beslutande, anser vi. Då kan man tala om att man har lyckats åstadkomma en förstärkning av vanliga människors möjligheter att påverka besluten. Jag tror ju att just den här reaktionen, som är den helt vanliga och som har förekommit i nästan alla fall från kommunpolitikerna, också i sig är ett tecken, ett bevis, på krisen för det indirekta partisystem som vi har i Sverige. Alla de stora partierna, de gamla partierna, förlorar ju medlemmar konsekvent, år efter år. Vi som har kommit i stället, vi som växer - i någon omfattning i alla fall - har inte alls lyckats förmå ersätta denna skillnad. Det finns alltså en partiernas kris. Det tror jag egentligen att alla är väldigt medvetna om. Både kommunalt och nationellt är det allt färre människor som engagerar sig. Vi hamnar snart i en situation där det inte längre är möjligt att legitimera politiken och förtroendet för politiken med en intern process inom partierna. Det blir ju bara en process där besluten förankras genom medierna, i mediernas offentlighet. Underlaget är sammantaget så litet i partierna att det berör en alldeles för liten del av befolkningen för att man skall kunna säga att det här är ett tungt förankringssätt i det nationella politiska systemet. Att komma runt det här problemet är inte lätt. Att återupprätta tron på partierna blir en väldigt lång och svår process. Men möjligheten att åtminstone återupprätta tron på demokratin tror jag ligger i att stärka enskilda människors möjlighet att påverka direkt, alltså genom direkt demokrati. Folkomröstningar kan vara en metod, men det kan också ske direkt genom medborgarinitiativ. Det kan också ske genom de andra, kanske litet mindre omfattande, krav som ligger i det här betänkandet. Det gäller t.ex. att vi får direktval till kommundelsnämnder. Det innebär också en förstärkning av människors möjlighet att påverka i sin närhet. Detsamma gäller inrättandet av en institution om kommunalt nyval. Det tror jag kan ha en betydelse. När den kommunala politiken inte längre fungerar, när en kommunal majoritet inte längre kan prestera och samla sig till att fungera som en lokal regering, då bör möjligheten finnas att faktiskt be väljarna att ta ställning igen. Jag tycker att exemplen i Motala och Gävle är typexempel. När själva grunden, den ledning som man en gång har valt, försvinner och måste ersättas, bör man rimligtvis också fråga väljarna igen om vilka som skall ersätta. Det bör, tycker jag, ligga i just den här moderata tanken att stärka personvalet. Människorna har ju, särskilt kommunalt tror jag, stor betydelse för hur politiken bedrivs. Det är inte bara partierna som avgör. Det är det inte heller på nationell nivå, menar jag. Men just på lokal nivå har det kanske särskilt stor betydelse vilka människor man väljer. När det visar sig att det finns en röta i ledningen och att människor måste avgå, då bör det också följas upp. Det bör åtminstone finnas en möjlighet att anordna ett nyval för att ersätta ledningen. Det finns också en reservation om att inrätta utjämningsmandat ute i kommunerna. Jag tror att Kenneth Kvist var uppe och pratade litet grand för den saken. Jag tycker att man ser det här på fel sätt. Problemet när det gäller bristande representativitet i parlamentet är ju den valkretsindelning som vi har i dag. Trots att ett parti får fler röster än ett annat, får det parti som har färre röster kanske fler mandat i fullmäktige. Det är en form av manipulering av röstresultat som man har lyckats genomföra från vissa partiers sida på grund av den här ordningen att man kan ha en kommunal valkretsindelning. Jag tycker inte att det finns någon anledning att bevara detta. Det rimliga är att helt avskaffa valkretsindelningen, för det är roten till det här systemet. Då åstadkommer man också en representativitet som är direkt och riktig i förhållande till valresultatet och till hur folk har röstat.

Herr talman! Det är många intressanta och bra resonemang som Peter Eriksson för. Man kan säga att utjämningsmandat eller att man tillämpar "en kommun-en valkrets" för att få proportionalitet och ett rättvist valresultat kanske kan gå på ett ut. Det kan finnas skäl för att ha valkretsar i vissa kommuner, särskilt i större kommuner. Men då bör det också finnas detta system med utjämningsmandat. Däremot tror jag kanske att Peter Eriksson och jag har litet divergerande uppfattningar, herr talman, när det gäller frågan om folkomröstningar. I sig låter det ju alltid väldigt bestickande att man säger att folket skall avgöra. Men hur skall frågorna formuleras? Vem skall bära ansvaret för det? Detta gäller i synnerhet om det blir beslutande folkomröstningar. Vad händer om beslutet av en eller annan anledning visar sig ha varit dåligt berett? Då kan vi inte gärna välja ett nytt folk. Då får folket stå sitt kast. Om man däremot har en representativ demokrati, är det ju så att om ett beslut är dåligt berett, väljer man andra politiker än dem som har gjort ett dåligt arbete. Därför kan man inte utan vidare säga att man ökar demokratin om man övergår till någon sorts schweizisk folkomröstningsmodell med en massa direktbeslutande folkomröstningar. Jag tror alltså att det systemet också skapar en hel del problem av demokratisk natur.
Herr talman! Jag tror också att det kan skapa problem med en sådan modell. Men jag tror framför allt att vi i Sverige är väldigt ovana vid denna modell. Det indirekta partisystem som vi har utvecklat under det här seklet var inte heller alldeles lätt att sjösätta. Det tog lång tid innan man fick det att fungera. Nu kan man säga att det, delvis åtminstone, har nått vägs ände. Om man skall sjösätta ett system där folk direkt kan vara med och besluta, i större utsträckning än i dag i alla fall, kommer det säkert också att ta en del tid innan man får det att fungera bra. Det behövs naturligtvis regler omkring detta. De reglerna har vi ju inte i dag. Det ser vi bl.a. på de folkomröstningar som vi har haft i Sverige. Det bristande regelsystemet kring folkomröstningar har varit ett väldigt problem. Det finns ju rätt många exempel från andra länder på att man faktiskt kan skapa möjligheter som är rimliga, så att man kan få det här att fungera. Jag tycker att var och en bör ställa sig den grundläggande frågan: Vad är demokrati? Vad innebär det här folkstyret som vi egentligen är ute efter? Är det att försöka att genom ett indirekt system förädla folkets råa, brutala synpunkter och åsikter till något slags civilisation i konstitutionsutskottet och riksdagen? Eller är det att försöka få ett folks åsikter och kunskaper att omvandlas i konkret politik?
Herr talman! Peter Eriksson ställde en mycket relevant fråga i slutet av sin replik. Egentligen är den värd en längre diskussion än som är möjligt inom ramen för ett sådant här replikskifte. Anledningen till att jag inte har biträtt de miljöpartistiska reservationerna och motionerna är att man utan utredning och utan ett längre samtal, ja, egentligen rakt av, vill införa s.k. folkomröstningsdemokrati. Däremot är vi nog överens om behovet av en författningsreform och en författningsdiskussion, som Peter Eriksson tidigare tog upp. Det är helt klart att de politiska partierna, som en gång i tiden uppstod ur sociala klassers politiska ambitioner i samhället, nu har blivit självständiga apparater. På något vis lever de ett eget liv. Det har delvis skett en sorts separation från det sociala samhälle som en gång skapade partierna. Detta gör att människor känner sig utanför de politiska apparaterna. Jag tror inte att det här leder till slutsatsen att man så att säga skall lägga bort den indirekta demokratin som en grundprincip, men det skapar onekligen intressanta problem för partiväsendets framtida utveckling och för vårt sätt att se på partierna framöver. Det handlar ju om att få partier som är ett med de människor som de skall representera. De frågeställningarna är utomordentligt viktiga.
Herr talman! När det gäller detta med en författningsreform skulle vi kanske ta en diskussion om en förändring av författningen. Om vi får ett brett stöd i den frågan kunde det kanske vara en vettig utgångspunkt för att förändra och stärka demokratin i framtiden. Jag upplever att de frågor som vi i Miljöpartiet litet grand har drivit under de senaste åren nu får ett allt bredare stöd. Av det betänkande som nu debatteras framgår att en centerpartist har motionerat om en sänkning av rösträttsåldern. Det är också ett krav som vi har. LO har börjat driva frågan om nationella folkomröstningar. Det finns alltså ett växande intresse för att åstadkomma förändringar. Jag tycker att det som Johansson säger i sin artikel i Dagens Nyheter i dag visar att vi kanske skulle behöva samla oss kring en ordentlig utredning där målsättningen är att faktiskt åstadkomma något, inte bara att utreda för utredandets skull; detta för att slippa de problem som vi nu ser runt omkring oss och för att slippa ta den debatten. Avslutningsvis yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 4, 6 och 7.

Herr talman! Också när jag första gången, det var i våras, stod i denna talarstol gällde det kommunala frågor. Då handlade det om den kommunala kompetensen. Bitvis var det nog en ganska engagerad och animerad debatt med en mycket stor ideologisk spännvidd. Det är litet annorlunda i dag, upplever jag. I dag är alla besjälade av tanken att försöka få en kommunal demokrati som fungerar så väl som möjligt. Även de som kanske inte alltid tycker att kommunal verksamhet är höjden av lycka håller med om att det gäller att försöka hitta former som uppfyller de krav som kan ställas på en demokrati. Jag tycker att det är positivt med det engagemang som jag som gammal kommunpolitiker möter här i riksdagen. Man bryr sig verkligen om de kommunala frågorna. I fråga om en del allmänna synpunkter kan jag säga att jag instämmer. Avståndet mellan väljare och förtroendevalda har ökat i kommunerna, på landstingsnivå och, inte minst, på riksnivå. Det är naturligtvis viktigt att försöka hitta arbetsformer och system som gör det möjligt för väljare och valda att närma sig varandra på ett bra och förtroendefullt sätt. Detta är ett ansvar för lagstiftarna men naturligtvis också för de politiska partierna. Det är riktigt att kommunerna är viktiga. Kommunerna är ju den sfär där den närmaste kontakten mellan väljare och förtroendevalda finns. Självklart skulle man på riksnivån kunna överlåta en viss frihet till kommunerna och deras invånare när det gäller hanteringen av demokratifrågorna. I detta inlägg skall jag för övrigt inte ge mig in på mera allmänt filosofiska synpunkter. I stället skall jag något beröra betänkandet och de 33 motioner som där tas upp samt motivera varför vi i utskottsmajoriteten yrkar avslag på samtliga motioner och reservationer samt bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande. När det gäller frågan om kommundelning, som ett flertal motionärer tagit upp, har vi svårt att se att det egentligen skulle krävas en lagändring för att få den utveckling som eftersträvas. Indelningslagen från 1997 säger att man skall ta särskild hänsyn till kommunernas och kommuninvånarnas önskemål. Det sägs att enbart demokratiaspekter inte är tillräckligt för att göra en kommundelning. Hänsyn måste också tas till näringsgeografiska förhållanden, befolkning och ekonomi. Frågan om kommundelning kan väckas av en kommunmedlem eller av kommunen, av regeringen, av länsstyrelsen eller av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet svarar för utredningen och regeringen fattar beslut. Enligt min mening är det en ganska enkel hantering, varvid hänsyn tas till lokala önskemål. Detta belyses kanske också av Lokaldemokratiutredningen 1992. Utredningen fick direktiv från den borgerliga regeringen, som hade uttalat att man ville se en mera positiv syn på kommundelningsmöjligheterna. Efter gjorda utvärderingar kom Lokaldemokratiutredningen fram till att det verkade fungera på ett bra sätt. Man menade att det inte fanns något behov av att ändra indelningslagen. Konstitutionsutskottet har tidigare haft samma uppfattning i de här frågorna, och samma uppfattning har KU-majoriteten även i dag. När det gäller kommundelsnämnderna har vi sedan 1992 en ny lagstiftning som ger kommunerna möjligheter till en friare nämndeorganisation. Möjligheten finns alltså att ha nämnder på lokal nivå. Fullmäktige bestämmer nämndernas roll. Är man i fullmäktige överens om att frångå det proportionella systemet och om att låta lokala valresultat få genomslag är detta fullt möjligt, vilket också bekräftades av Sven Bergström från Hudiksvall. På ett utmärkt sätt belyste han att man, om det finns en enighet, kan åstadkomma det som efterlyses när det gäller att låta den lokala demokratin få genomslag i kommundelsnämnderna. Samtidigt måste vi komma ihåg att en fullmäktigeförsamling som är vald ändå slutgiltigt har det övergripande ansvaret för den kommun som den är vald för. Jag tror att det skulle bli ganska knepigt om man kom in i en utveckling där andra organ än de som fullmäktige har tillsatt tar ett betydande, eller ett helt eget, ansvar i stora frågor utan att fullmäktige har möjlighet att påverka. Risken är uppenbar att fullmäktige i det läget utfärdar ganska strikta anvisningar om inom vilka ramar man skall hålla sig i en kommundel och att man uppnår något som blir ett slags skendemokrati. Det går att lösa det här när man är överens om att man vill ha en lösning. I övrigt hänvisar jag till att frågan är en av dem som bereds. Det är riktigt, som Peter Eriksson sade, att man i Regeringskansliet inte har någon större aktivitet i beredningen. Däremot är frågorna inom det här blocket förda vidare till den demokratiberedning som är tillsatt under ledning av Bengt Göransson, också den en parlamentariskt tillsatt beredning. Det är viktigt att den här typen av frågor får en så bra beredning som möjligt. När det gäller kommunala nyval får man av motionerna den uppfattningen att det är ett stort problem. Som tidigare talare här sagt finns det faktiskt sedan halvårsskiftet 1994 en lösning på problemet med förändrade politiska majoriteter vid sidbyten och annat. Man har möjligheter att avsätta samtliga ledamöter i de nämnder som kommunfullmäktige självt har valt. Det man har ifrågasatt här är möjligheten att även utlysa kommunala nyval, att man skulle välja ett helt nytt fullmäktige, den möjlighet som finns vad gäller riksdagen. Jag vet inte om det i så fall är en relevant förebild. Jag vet inte hur många gånger riksdagen har upplösts och nyval hållits till riksdagen. Möjligheten att avsätta dem som misskött sig eller avsätta ledamöter i samband med politiska majoriteter är till fyllest när det gäller att lösa de problem som påpekats i motionerna. Det är samtidigt så att kommunfullmäktige ju valts av kommuninvånare. Det är ett viktigt val. Jag tycker att det finns en risk för ett slags allmän kommunaldemokratisk devalvering om man säger att det inte är så kinkigt hur vi väljer, vilka partier vi stöder därför att blir det förändringar kan vi alltid se till att det blir nyval och ett nytt fullmäktige. Jag tycker att fullmäktigevalet är viktigt. Att fullmäktige kan byta ut dem som sedan inte har något förtroende kvar tror jag är en bra lösning. Det här är frågor som kommer att fortsätta att beredas. När det gäller folkomröstningen har jag ungefär samma invändningar som Kenneth Kvist redovisade. Det är inte alldeles enkelt att få det här att fungera på ett acceptabelt demokratiskt sätt. Motionen i sig är väldigt konkret. Där föreslås att man skall folkomröstning med de och de procentspärrarna. Jag tror att frågan är alldeles för vittomfattande för att man utifrån det kan bifalla motionen. Därför yrkar jag avslag på den.

Det finns ytterligare ett antal motioner som jag helt kort skall nämna. Det gäller återbetalning av kommunalskatt, som inte har fått något stöd, inte heller sänkt rösträttsålder. Utjämningsmandatet har berörts i dag. KU har tidigare behandlat frågan, och man har kommit fram till att det är en något besvärlig fråga där det ändå skulle krävas en ganska bred politisk majoritet för att hitta en lösning i den ena eller den andra riktningen. Därför har man hittills inte klarat av vare sig i vallagspropositionen eller i Vallagskommittén att komma med något förslag till ändring, och inte heller i KU under föregående år. Den förstärkta kommunala revisionen hoppas jag blir tillgodosedd genom de utredningar som pågår. Det är en viktig fråga som man faktiskt bör ägna uppmärksamhet åt och få den att fungera. Det har vi sett inte minst genom de problem som varit i en del kommuner. Låt mig så nämna angående borgmästarbegreppet att jag personligen tycker att man får väl kalla ordföranden vad man vill. Vi har inte någon bestämd uppfattning där från majoritetens sida. I motionen vill man ha ett mer allmänt införande, men vi säger nej. Jag tror inte att vi kommer att leva rövare om man någonstans i någon kommun bland invånare kallar sin kommunstyrelseordförande för borgmästare. Det är en skillnad med det som Jerry Martinger tog upp och hade Frankrike som exempel - man kan också ta Tyskland. Där är det en person som har en tjänstemannaroll med vissa förtroendeuppdrag, medan kommunstyrelseordförande hos oss är en rent förtroendevald person. Det finns anledning till en viss försiktighet med ett mera allmänt namnbyte.

Herr talman! Frank Lassen som representant för Socialdemokraterna säger att de kommunala demokratifrågorna är viktiga men att de bör lösas på andra sätt än vad som har föreslagits från olika håll i utskottet. Det låter ju rimligt, men såvitt jag förstår säger socialdemokraterna nej till alla de olika förslag som förts fram för att möjliggöra t.ex. direktval till kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder. Jag skulle vilja fråga: Vilka metoder vill ni då använda från socialdemokraternas sida för att förbättra den kommunala demokratin? Ge några exempel bara för kammarens och lyssnarnas information. Har ni kanske inte några tankar eller förslag om hur man skall öka engagemanget för att få en bättre fungerande lokal demokrati? Det måste finnas några exempel att redovisa. När det gäller direktval till kommundelsnämnderna har vi i Hudiksvall, som Frank Lassen påpekade, gjort det i en liten kommundel. Det är en väldigt konstig omväg. Om jag minns rätt kan en enda ledamot i fullmäktige motsätta sig detta, och då fungerar det inte. Det vore rimligt att skapa ett system där det här fungerar bra utan komplicerade omvägar. Vi går mot ökat inslag av personval. Då tycker jag också att det är rimligt att man får ett mera direkt ansvar i kommundelarna. Vi har ett exempel från Stockholms stad där man faktiskt lämnat in en hemställan om att få genomföra sådana försök. Viljan finns uppenbarligen på sina håll. Då vore det rimligt att riksdagen också medgav detta.
Herr talman! Det vi hänvisar till är att det ändå är frågor som är under beredning. Direktval till kommundelsnämnder som lösning för demokratiska problem är jag personligen litet tveksam till. I slutändan har man ändå ett fullmäktige som har det yttersta ansvaret för vad som sker i kommunen. Man kan inte både ha en församling som har det yttersta ansvaret och en annan församling som skall utföra det här utan att det finns något samband mellan dem. Menar man att en kommundel verkligen skall få bestämma allting som rör kommundelen fullt ut och utifrån det lokala genomslaget, inställer sig frågan: Är det kanske en kommundelning som i så fall skall ske? Då har man det fulla inflytandet lokalt i det området. Jag tror att risken då är uppenbar att man hamnar i en situation som blir en form av skendemokrati. Därför tycker jag att man, innan man anvisar detta som patentlösning, låter frågan bli ordentligt genomlyst i ett sammanhang för att hitta en framkomlig väg.

Herr talman! Jag håller med om att kommundelsnämnder självfallet kan bidra till att öka det demokratiska inslaget. Det är också därför som större kommuner har valt den möjligheten. För små kommuner med 4 000-6 000 invånare är det kanske inte någon lösning, och det kanske inte heller finns något behov. Men möjligheten finns. De kommuner som anser att de har ett behov av kommundelsnämnder kan tillämpa ett sådant system, vilket också Sven Bergström tog upp i sitt exempel. Men vi anser att frågan om en ändring i lagstiftningen tjänar på att få belysas ytterligare.
Herr talman! Jag tänkte ta reda på om jag har fattat rätt när det gäller hur socialdemokraterna ser på frågan om medborgerlig initiativrätt, en möjlighet som Miljöpartiet har motionerat om. Avsikten är att vanligt folk skall få rätt att motionera till kommunfullmäktige. I betänkandet står det: "Enligt kommitténs" - alltså Demokratiutvecklingskommittén som har lagt fram förslaget i en statlig utredning - "mening skulle en medborgerlig motionsrätt på ett radikalt sätt bidra till att öppna dörrarna till de politiska rummen, minska avståndet mellan väljare och valda och öka förståelsen för den representativa demokratins arbetssätt. Det skulle också bidra till att öka intresset för de kommunalpolitiska frågorna och därmed underlätta rekryteringen till de kommunala förtroendeuppdragen." Majoriteten skriver i betänkandet att man inte skall ta ställning till frågan eftersom den bereds av regeringen. Men det står också i betänkandet: "Enligt uppgift från Inrikesdepartementet kommer regeringen för närvarande inte att lägga fram något lagförslag med anledning av kommitténs förslag i denna del." Då säger Frank Lassen: Det är ju riktigt som Peter Eriksson säger, men den här frågan skall i stället föras vidare till nästa utredning - den nya demokratiutredningen - för en fortsatt behandling där. Är detta en riktig beskrivning av hur socialdemokraterna ser på den här frågan?
Herr talman! Det är en riktig beskrivning av den information som jag har fått om hur ärendet är avsett att beredas. Den beredning som påbörjades i Regeringskansliet skall föras över till den parlamentariskt tillsatta Demokratiberedningen, ja.
Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att jag tycker att socialdemokraterna och regeringen verkar att använda det svenska utredningsväsendet, inte för att få fram förslag utan för att slippa ta ställning till framlagda konkreta förslag och skjuta problemen längre framför sig. Då är den fråga som nyss var uppe väldigt intressant och akut. Vill man göra så här med alla frågor, eller har man någon som helst liten idé om hur man skulle tänka sig att lösa något av dagens demokratiproblemen, t.ex. krisen i partiväsendet och i den nationella och lokala politiken? Har socialdemokraterna och regeringen lyckats ena sig om åtminstone någon riktning åt något håll?